Fru talman! En väl utvecklad infrastruktur är en förutsättning för ett lands välstånd. Det är en sanning som man är bittert medveten om i de delar av världen där ekonomin inte medgivit satsningar på vägar, tåg, telesystem, flyg etc.

Basen i vårt transportsystem är inte längre järnvägarna. Det är vägarna. Det är via vägarna vi kan nå den yttersta grenen i systemet för skogsoch massahantering och klara av produktionen i vår så viktiga exportnäring. Tack vare att vägar finns kan människor i vår tid bo på landsbygden och i glesbygd. Det är bl.a. tack vare infrastrukturen, främst vägarna, som hela Sverige kan leva. terna svarar för 350 miljoner ton av de sammanlagt 410 miljoner ton som transporteras inom Sverige. Järnväg och sjöfart svarar tillsammans för endast 60 miljoner ton. Av de 350 miljoner ton som lastbilstrafiken årligen transporterar fraktas huvuddelen, eller 270 miljoner ton, inom ett avstånd under 10 mil. Om man ser till den totala mängden fraktat gods, dvs. även gods som transporteras till och från Sverige, utgör den 52 miljarder tonkilometer varav 17 9e går med båt, 35 20 på järnväg och 48 26 på landsväg. På riktigt långa sträckor fraktas således en betydande mängd gods med båt och järnväg, medan lastbilen är dominerande på korta avstånd. Detta är viktigt att komma ihåg. Det är fråga om närförsörjning av olika slag, där det inte finns alternativ till lastbilsoch vägtransporter. Möjligheten till dessa säkra, frekventa och rättidiga leveranser är avgörande för kostnaderna och därmed också för konsumentens kostnader. Den är också avgörande för näringslivet, vårt land och vårt välstånd. Underhållet av vägsystemet har på senare år inte upprätthållits. Vägverket har dock under en följd av år varnat för att vägarna blir allt sämre och för att pengarna inte räcker till för behovet av förbättringar och förstärkningar. Vägkapitalet förstörs snabbt. I årets anslagsframställning har också vägverket begärt en miljard mer än vad regeringen föreslår i sin proposition. Från moderat håll, fru talman, anser vi detta krav synnerligen berättigat, och vi föreslår ett anslag om en miljard kronor utöver regeringens förslag. Till skillnad från en del utgiftsyrkanden som ställs här i kammaren, är det moderata förslaget till fullo finansierat. När vägarna på långa sträckor får spårbildning, svåra tjälskador och hål i vägbanan m.m., innebär detta en betydande risk för trafikolyckor. Utvecklingen när det gäller trafikolyckor har varit oroande — och är oroande. När pengarna inte räcker till för att förbättra och bygga bort sådana dåliga vägavsnitt som leder till köbildning och stopp i trafikflödet, innebär detta att risken för trafikolyckor ökar och dessutom ökad miljöförstöring. När storstadsområdenas vägtrafikanter tvingas att ta långa omvägar — först in mot centrum och därefter lika långt ut åt ett annat håll, eller genom centrala delar av storstaden — blir dessa människor stressade och otåliga, vilket kan leda till olyckor och också till miljöskador genom att de måste ta en onödig omväg. Man kan inte ta en kortare väg resp. en kringväg — det finns ingen. Tvärleder och kringfartsleder saknas. Men skall man då inte använda kollektivtrafik? Så enkelt är det inte. Först och främst är boendet utformat så att man ofta är beroende av bil. Glesbygdens människor har t.ex. ofta långa resvägar till sin arbetsplats eller till service av olika slag. Bostadsområden och arbetsplatser är inte samordnade, och det finns inte möjlighet att i efterhand anpassa detta. Dessutom händer det ju att människor byter anställning, att medlemmarna inom samma familj färdas åt olika håll och att de flyttar. Om man nu kan använda kollektiva färdmedel, vilket är bra om det går, innebär det ofta onödigt långa, tidsödande resvägar, kanske beroende på vägsystem och kollektivtrafikens uppläggning. Människor slits av tröttsamma resor, och slöseriet med mänsklig tid är stressande. Kollektivtrafiken, som dessutom inte utan betydande ekonomiska sats ningar kan svälja ett ökat antal resande, är ofta uppbyggd med hjälp av Prot. 1988/89:107 bussar, vilka ju i allra högsta grad är beroende av goda vägar. Hur vi än 2 maj 1989 resonerar är goda vägar, bättre vägar, en förutsättning för att samhället skall fungera bra. All kommunikation är egentligen kollektiv. Det finns ingen väsentlig skillnad mellan en taxibil, en personbil och en normalbesatt svensk buss. De deltar alla i ett kollektivt transportarbete. Det är endast ägandeform, resursutnyttjande och kostnader som skiljer. Ibland är personbilen den bästa lösningen, i de fall ingen förare finns eller när det finns parkeringsproblem kan exempelvis taxi vara den bästa lösningen. Ibland är spårbunden trafik den bästa lösningen. Det sägs inte heller ofta i debatten att de större kollektiva transportmedlen — SJ och flyget — är beroende av att resenärerna kan komma till anslutande terminaler t.ex. med buss eller bil. Då behövs vägen. Vi har från moderat håll i år föreslagit besparingar på andra områden till förmån för framför allt vägunderhållet. Vi vill satsa 1 miljard extra på vägar och länstrafikanläggningar. För att klara de underhållsoch reparationsarbeten som vägverket anser nödvändiga skulle emellertid långt större summor behövas. Det är under en tioårsperiod fråga om 50 miljarder kronor. Vi moderater, fru talman, satsar 1 miljard extra på vägnätet. Att bygga och förbättra vägar är lönsamt. Vägverket gör också avkastningsberäkningar för olika vägprojekt. Tyvärr får inte dessa beräkningar slå igenom när det gäller prioriteringen på den rikslista som upprättas, utan vägar som ger sämre avkastning byggs av hänsyn till andra faktorer före dem som ger bättre avkastning. Detta har vägoch trafikinstitutet konstaterat i en utredning. Fru talman! I reservation 1 tar vi moderater upp rättsaspekterna för den enskilde och för berörda intressenter i samband med vägbyggen. Rättsaspekterna måste vara vägledande, och det som tas upp som exempel i reservationen är alltså vägen på västkusten. Reservation 5 behandlar vägverkets avkastningsberäkningar som enligt vår uppfattning i högre grad borde vara styrande för ordningen över riket än vad som nu är fallet. Vi menar alltså att man skall bygga vägar där de bäst behövs och mest efterfrågas. Vi säger i reservation 7 nej till avgiftsfinansiering av befintliga vägar och broar, men markerar i reservationerna 9 och 10 vår positiva inställning till att vägprojekt finansieras av privata intressenter och därefter avgiftsbeläggs. Österleden är ett sådant exempel och också, vilket sägs i reservation 9, ett exempel på en nödvändig kringfartsled. Vi vill ha en utredning om ändrad verksamhetsform för vägverket, vilket vi säger i reservation 12. Reservation 15 anbefalls varmt för denna kammare. Reservationen innebär ett med 740 milj.kr. ökat anslag till drift av statliga vägar jämfört med regeringens förslag. I propositionen föreslås automatisk hastighetsövervakning, något som vi vänder oss emot. En sådan rymmer åtskilliga juridiska problem, och rättssäkerhetsaspekterna för den enskilde måste säkras. Detta skriver vi i reservation 19. I reservation 26 föreslås ett ökat anslag om 150 milj.kr. till länstrafikanläggningar, och i reservation 33 föreslås ett ökat anslag om 110 57 milj.kr. till enskilda vägar. Jag har med förvåning noterat att centern, folkpartiet och miljöpartiet som är så kritiska till anslagsgivningen inte har kunnat stödja det moderata förslaget — detta gäller också anslaget till enskilda vägar. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där moderata ledamöters namn återfinns och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Både i fredags och i dag har vi debatterat järnvägarnas betydelse för transporter av personer och gods. Vi är nog alla övertygade om att järnvägen har stor betydelse, men vi är inte överens om hur mycket den betyder. Nu skall vi slå ett slag för bättre och ändamålsenliga vägar och ett bättre fungerande vägnät. Hur mycket som skall satsas på vägarna och hur vägarna skall se ut är vi däremot långt ifrån överens om mellan de politiska partigrupperna. Vägen har alltid haft stor betydelse för människors möjligheter att ta sig fram. Vägarna har förbättrats efter hand. Givetvis har detta i stor utsträckning varit beroende på de medel som vi människor har använt oss av för att komma fram. I denna liksom i många andra frågor är vi här i Sverige inte ett isolerat land som enbart kan se till våra egna intressen. Vi måste också ta hänsyn till vad som händer utanför våra gränser. Vi märker då att det i just dessa frågor, alltså frågor som gäller vägar och kommunikationer, händer mycket, och utvecklingen går snabbt. Vi behöver ett bra och väl fungerande vägnät i Sverige, liksom vi behöver ett bra och fungerande järnvägsnät. Underhållet av våra vägar har under längre tid eftersatts. Detta gör att många av vägarna i dag utgör en trafikfara med spåriga och trasiga vägbanor. Många av de olyckor som sker skulle ha kunnat undvikas om vägarna haft en bättre standard. Detta hade sparat en ansenlig summa pengar till statskassan, pengar som hade kunnat användas på bättre sätt. Det är ganska lätt att konstatera att det inte endast är hastigheterna som medverkar till farorna på våra vägar. Med detta vill jag inte säga att inte alldeles för många kör för fort och inte följer hastighetsbestämmelserna. Att avstå från att bygga bra vägar, som minskar trafikskadorna, dämpar irritationen och ökar framkomligheten, innebär i praktiken att miljön försämras. Till detta kommer ökade kostnader för transport, minskad samhällsekonomisk effektivitet och ökade trafikskador. Bra vägar är därför bra och nödvändiga för miljön. Dåliga vägar är dåliga för miljön. Våra stora, eller rättare sagt större, kommuner lider i dag av mycken trafik inne i själva kommuncentrumen. Därför anser vi att regeringen bör ta ett ordentligt initiativ till att utreda och se över hur våra kommuner i dag fungerar i detta avseende. Vi får hoppas och tro att storstadstrafikkommittén också kan komma fram med realistiska förslag i denna fråga i sitt utredningsarbete. Kringfartsleder förbi såväl större städer som mindre orter ökar säkerheten, effektiviteten samt är en god miljöinvestering. Vägar med bra kvalitet från trafiksäkerhetssynpunkt och dimensionerade för aktuell trafikmängd innebär möjlighet till jämn hastighet. Jämn hastighet är inte nödvändigtvis detsamma som hög hastighet. Från folkpartiets sida anser vi det nödvändigt med bra vägar och riktiga kommunikationer. Vi kan vid nybyggen av större vägar och broar tänka oss någon form av avgiftsuttag. Detta skall inte ske för underhåll och driftskostnader. Detta har vi utvecklat tillsammans med moderaterna och centern i reservation nr 7. Diskussionerna om nya vägbyggen har under senare tid varit stora. Många gånger har detta fördröjt och fördyrat nödvändiga vägprojekt. Det är givet att miljökraven bör väga tungt när det gäller vilka ingrepp man tänker göra och vilka vägar man tänker bygga, men samma villkor skall gälla vid järnvägsbyggen och andra investeringar då det gäller ingrepp i naturen. Vi anser att en allsidig belysning och konsekvensbeskrivningar är viktiga för att vi i framtiden skall kunna utföra vägbyggen på ett för miljön acceptabelt sätt. Prövningen ger dessutom samma insyn och möjlighet till påverkan som all annan etablering av verksamhet med risker för miljön. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 2, 7 och 19.

Fru talman! Med många av oss i kammaren är det så att vi har bott vid en landsväg i hela vårt liv och sett människor komma och gå. Så var det på Edvard Perssons tid. Om man i dag ser någon på vägen, utgår man från att han eller hon har fått motorstopp. Vi skulle kunna prata om vägar länge, egentligen i flera dagar, men det kommer vi alltså inte att göra. Ett parti måste bestämma sig för vilken typ av samhälle man vill ha, och sen måste vägpolitiken liksom alla andra frågor inordnas i detta samhällsmönster. Centern vill ha ett decentraliserat, miljövänligt och mindre sårbart samhälle. Det är främst i det perspektivet som vi har utformat vår vägpolitik. Samhällsforskare talar i dag om vikten av goda kommunikationer som en av de viktigaste delarna i ett decentraliserat samhälle för en god regionalpolitik. Det hjälper inte med lokaliseringslån, lokaliseringsbidrag, länsanslaget etc. hur viktiga de än är, om det inte finns en väg för det företag som utlokaliseras eller för människorna som skall pendla, för de människor som skall göra vår landsbygd levande. Vi vet allihop att vägtrafiken i dag står för den största andelen av de utsläpp som vi svenskar förorsakar. För att få bukt med detta är det åtgärder på bilområdet som vi skall sätta in, men det är ju inte det vi egentligen skall tala om här i dag. Det vi kan nämna när det gäller vägen och miljön är att det är i städerna som trafiken förorsakar de största miljöproblemen. Ett sätt att lösa dessa problem är att satsa på förbioch kringfartsleder. På den punkten håller jag alltså med Görel Bohlin. Ett annat sätt är att satsa på det mindre vägnätet, därför att ett decentraliserat samhälle i sig är ett mer miljövänligt samhälle. En framåtsyftande trafikpolitik måste också beakta beredskapsoch sårbarhetsaspekter. Kommunikationerna måste kunna fungera också när påfrestningarna blir större. De vägar som ingår i de planer som militären har Prot. 1988/89:107 måste rustas redan i fredstid, annars håller inte den militära planeringen. Sedan början av 1970-talet har en allt mindre del av landets resurser använts till satsningar på vägar. Under de senaste åren har inte mer än ca 0,5 20 av BNP avsatts för väginvesteringar, i huvudsak på våra högtrafikerade vägar. Den här utvecklingen medför att det svenska vägkapitalet minskar, och samtidigt ökar både personoch godstrafiken på vägarna. Sedan 1970 har persontrafiken ökat med över 40 20. Det enskilda resandet mätt i mil per person har ökat från 800 mil per år 1970 till 1 250 mil 1987. Samtidigt som vi investerar 40 miljarder kronor i bilar, investerar vi ca 10 miljarder kronor i vägsystemet. Lastbilstrafikens totala transportarbete har ökat från ca 3 miljarder tonkilometer 1950 till ca 25 miljarder 1987. De långväga godstransporterna har ökat snabbt, från cirka en miljard tonkilometer i början av 1950-talet till drygt 18 miljarder tonkilometer 1987. Men när vi utformar vägpolitiken kan vi inte bara se till dessa siffror och göra en prognosmässig framskrivning av transportbehoven och de olika transportslagens andel av det totala transportarbetet. Som jag sade tidigare måste vi bestämma vilken sorts samhälle vi vill ha och därefter planera väginvesteringarna. Om vi då planerar för ett decentraliserat samhälle, planerar vi samtidigt för ett samhälle där vi minskar behovet av både personoch godstransporter. T.ex. är vi i centern inte övertygade om att just-in-timefilosofin — där företagen för ut sina lager på vägarna, vilket i sin tur leder till flera och tätare transporter — är samhällsekonomiskt vettigt. Vi är inte heller övertygade om att det är samhällsekonomiskt riktigt att lägga bebyggelse och arbetsplatser så långt ifrån varandra som i dag. Nej, med tanke på miljön, vägslitaget och på människors välfärd som helhet, bör vi planera för ett samhälle som minskar transportbehoven. Jag vill också bestämt deklarera att vi i centern är övertygade om att inget parti kommer att klara problemen med vägslitaget. Sverige kommer aldrig att klara att upprätthålla ett tillräckligt bra vägnät, om inte betydligt fler resande och framför allt fler tunga transporter förs över på järnväg och annan kollektivtrafik. Jag är därför förbluffad över att socialdemokraterna säger ja till att föra över vagnslasttrafik till väg och nej till en bättre regional fördelning av vägmedlen. Jag vill gå över till de konkreta förslag som centern har lagt fram på vägpolitikens område. Vi kan i alla partier gemensamt konstatera att underhållet av våra vägar är mycket eftersatt. Regeringen har i år ökat på summan för underhåll. Från centerns sida vill vi dock lägga till ytterligare 400 milj.kr. till just vägunderhåll. Vi vill föra över bärighetsanslaget till ett nytt anslag, nämligen Drift, underhåll och modernisering av statliga vägar. Varför vill vi göra det? Det finns egentligen tre skäl. För det första kommer bärighetsupprustningen enbart broarna till godo. Det säger sig självt att om de vägbitar som finns på ömse sidor om broarna inte rustas upp på samma sätt som broarna, kommer inte den ökade bärigheten för broar att medföra mindre omlastningsproblem. För det andra har, som vi konstaterade redan i fjol, den största delen av bärighetspengarna i Norrland gått till de stora vägarna utmed kusten. Vi anser att det hade varit bra mycket bättre om medlen fördelats jämnare Prot. 1988/89:107 mellan inland och kustbygd. 2 maj 1989 För det tredje finns det skogslän även söder om Dalälven. De tre Smålandslänen står för en stor del av Sydsveriges skogsproduktion. Med nuvarande bestämmelser för bärighetsanslaget kan man inte använda det anslaget till de mindre och medelstora vägarna där. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vi alltså inte föreslår att pengarna skall tas bort. Vi föreslår att de läggs till anslaget Underhåll av statliga vägar och på det viset kan användas mera flexibelt och på flera olika ställen i Sverige. Det anslag som vi nu föreslår till Drift, underhåll och modernisering av statliga vägar skulle enligt vårt förslag uppgå till 6 482 milj.kr. Av dessa pengar hade vi tänkt oss att 500 milj.kr. skall användas till förstärkning och asfaltering av grusvägar under nästa år. För närvarande saknas det beläggningar på 3 000 mil länsvägar, och det är regionalpolitiskt förödande. Även bilar och människor slits, och det bidrar inte till ett decentraliserat samhälle. Till skillnad från moderaterna anser vi att det är de människor som inte har tillgång till kollektivtrafik, dvs. tunnelbana, spårvagn och järnväg, och inte heller tillgång till någon flygplats, som i första hand skall ha en skaplig väg att ta sig fram på. Det kan inte vara rimligt att en familj ute i bygden kan få betala 2 000 kr. till en kollektivtrafik som man aldrig ser röken av och samtidigt tvingas att åka på en dålig väg. Det är alltså där vi nu skall sätta in våra resurser. I det här sammanhanget vill jag säga att det är glädjande att kommunikationsministern har kommit hit i kväll. Det menar jag uppriktigt. Det känns alltid mer roligt att föra en debatt i kommunikationsministerns närvaro. Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern, alternativt till Rune Johansson. När vi diskuterade järnvägar i kammaren den 28 april, sade Rune Johansson vid ett tillfälle och kommunikationsministern vid två tillfällen att våra förslag när det gäller beläggningar av länsvägar skulle kosta 58 miljarder kronor. Jag skulle mycket gärna vilja veta var det beloppet kommer från. Det kvittar vem som svarar, men jag vill gärna veta hur ni har räknat. Det finns 28 000 mil enskilda vägar, och för närvarande får 7 000 mil av dessa vägar statsbidrag. Men det finns många fler vägar som är berättigade till statsbidrag, men som inte kommer in i systemet på grund av penningbrist. Vad beträffar de vägar som nu får statsbidrag, skulle bara uppfyllandet av den allra lägsta ambitionsnivån, nämligen att lyfta upp mycket dåliga vägar till godtagbar standard, kosta 1 600 milj.kr. Att lyfta upp mycket dåliga och dåliga vägar till godtagbar standard skulle kosta 4 500 milj.kr. Trots dessa belopp, och många fler som det skulle kunna gå att plocka fram, har regeringen inte föreslagit mer än 439 milj.kr. i år till det enskilda vägnätet. Om man ser till procentsatsen och till inflationen är det i realiteten en minskning, och det innebär att man inte kan underhålla de enskilda vägar som redan har statsbidrag och ännu mindre ta in några nya i systemet. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas talesman i dag om det kan vara rättvist och rimligt att de människor som bor utefter sådana vägar inte ens skall kunna få statsbidrag för att kunna lyfta vägarna till godtagbar standard. Kan det vara rättvist och rimligt att människor som bor utefter en väg, som borde vara berättigad till statsbidrag, på grund av regeringens snålhet och oförmåga 61 Prot. 1988/89:107 = attförstå problemet med enskilda vägar inte kan få vägen in i statsbidragssys Centern föreslår en uppräkning av anslaget med 100 milj.kr. Vi har med glädje konstaterat att moderaterna har räknat upp anslaget väsentligt i år. År efter år har vi skällt på moderaterna för att de inte har lämnat något högre bidrag till enskilda vägar, och nu är moderaterna plötsligt förvånade över att vi inte har råkat hamna på precis samma antal miljoner kronor som de. Jag kan trösta Görel Bohlin med att vi, om vår reservation nr 34 faller, kommer att rösta på moderaternas reservation nr 33. Jag tänker inte ta någon kamp med de andra oppositionspartierna när det gäller anslaget till enskilda vägar. Det är min förhoppning att vi nästa år skall kunna skriva ihop oss om ett anslag till enskilda vägar, om inte regeringen innan dess har tagit sitt förnuft till fånga och höjt anslaget. Regeringen införde förra året ett nytt anslag, B 4 Byggande av länstrafikanläggningar. Inom detta anslag skall rymmas byggande av länsvägar, länsjärnvägar, statskommunvägar, kollektivtrafikanläggningar, satsningar på miljövänliga trafikmedel och byggande av cykelleder. Regeringen föreslår i år att detta anslag förs upp med 970 milj.kr. Från centerns sida tyckte vi redan i fjol att anslaget borde delas upp centralt i sex olika delposter. Vi anser att i vilken takt man bygger, var man bygger och vad som ingår i LTA-anläggningar har mycket stor betydelse för hur samhället utformas. Det är därför vi tycker att det är viktigt och riktigt att riksdagen tar ställning till huvudinriktningen genom att dela upp anslaget på specificerade delanslag. Vi har då föreslagit att länsvägarna får 400 milj.kr., länsjärnvägarna 300 milj.kr., statskommunvägarna 100 milj.kr., kollektivtrafikanläggningar 300 milj.kr., miljövänliga trafikmedel 85 milj.kr. och cykelleder 20 milj.kr. Det blir sammanlagt 1 205 milj.kr., eller 235 milj.kr. mer än vad regeringen har föreslagit. Våra anslag är också finansierade, Görel Bohlin. De 300 milj.kr. till länsjärnvägarna visar vilken vikt vi fäster vid att huvudmännen får sina länsjärnvägar upprustade, och de 400 milj.kr. till länsvägarna hoppas vi skall leda till ett bättre SOT-nät. Häromdagen lärde jag mig att denna förkortning betyder sekundäroch tertiärvägar. Det tycker jag är en mycket praktisk förkortning. När riksdagen anslagit medel för byggande av länstrafikanläggningar har det ankommit på vägverket att fördela pengarna länsvis, alltså inte riksdagen och inte länet utan vägverket. Vägverket har då att ta hänsyn till de sex delmål som riksdagen har satt upp för vägpolitiken. Det första delmålet är att ansvaret för väghållningen skall vara lämpligt avgränsat, det andra är att vägkapitalet måste säkras, det tredje är att åstadkomma en god miljö, det fjärde att förbättra trafiksäkerheten, det femte att vägnätet skall leda till ett effektivt resursutnyttjande och det sjätte att säkerställa en tillfredsställande standard i landets alla delar, även på det lågtrafikerade vägnätet. Enligt centerns mening har man vid den fördelning som vägverket gjorde hösten 1988 inte tagit hänsyn till det femte och det sjätte delmålet. Man kan inte påstå att resurserna utnyttjas effektivt, då det inte satsas på de mindre vägarna, där alla skogstransporter startar och skall fram för att komma till det mer högtrafikerade vägnätet. Ännu mindre har vägverket uppfyllt det sjätte delmålet, att säkerställa en Prot. 1988/89:107 tillfredsställande standard i landets alla delar, även på det lågtrafikerade 2 maj 1989 vägnätet. 1990 får storstadslänen 35 96 av vägmedlen, och samma år får de sex Norrlandslänen — räknat från Dalarna och norrut — 19 960 av alla pengar. De tre Smålandslänen, som står för en stor del av skogsproduktionen i södra Sverige, får 8,5 26 tillsammans. Den här utvecklingen fortsätter. Enligt vägverkets fördelning får de tre storstadslänen 1991 över 40 96 av de samlade medlen till länstrafikanläggningar, medan sex län får minskade anslag trots inflationen och trots att pengarna skall räcka också till länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar. Jag vill fråga socialdemokraternas talesman, som också sitter i vägverkets styrelse, om denna fördelningsplan kan sägas leda till att ”landets alla delar får en tillfredsställande standard”. Centern anser att den fördelningsplan som togs av vägverket i höstas bör skickas tillbaka till vägverket för omarbetning, så att den får en bättre regionalpolitisk profil med en rättvisare fördelning mellan länen. När det gäller vägavgifterna kan vi, liksom regeringen, tänka oss att man prövar avgifter då det blir fråga om att bygga nya vägar, men inte när det rör sig om drift av vägar. Vi tycker inte att bilisterna skall betala vägarna två gånger. Låt mig till sist säga att det är vi politiker och inte prognoserna som skall styra vägpolitiken. Det är vi politiker som skall göra klart för oss vilket samhälle som vi vill arbeta för. Och vid formandet av det samhället har vägtrafiken en mycket stor betydelse. Fru talman! Jag yrkar bifall till alla reservationer där centern finns med.

Fru talman! Vi har nyligen fattat beslut om järnvägstrafiken. Jag kan lova att landets miljöoch järnvägsfrämjare redan håller på att studera hur kammarens ledamöter har agerat eller inte har agerat i den frågan. En ny och stark rörelse för en bättre trafikpolitik tar form. Uppfattningar om Öresundsbron, ScanLink, motorvägen i Bohuslän samt om ökad eller minskad bilism, färre eller fler järnvägstransporter, är politiska sprängpunkter som delar alla partier utom de tre som gick fram i valet 1988. Vpk står på den nya folkrörelsens sida i kampen om miljön, för miljövänliga transporter och mot ökad vägtrafik. Vi är nämligen övertygade 63 Prot. 1988/89:107 om att det går att minska bilismen. Regeringen, moderater och folkpartister kan inte fortsätta att nonchalera de viktiga kraven så länge till. Det övergripande målet enligt 1988 års trafikpolitiska beslut, som det citeras i det betänkande om vägväsendet som vi nu diskuterar, låter ganska tjusigt. Det sägs att medborgarna skall erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Vägpolitiken skall syfta till att förverkliga det målet, heter det. Jag vill börja med en rak fråga till socialdemokraten Olle Östrand. Jag kommer att upprepa den tills jag får ett svar som man kan begripa. Finns det över huvud taget något som är miljövänligt eller samhällsekonomiskt med motorvägen E 6 i Bohuslän — det som jag kallar en ScanLink-motorväg — för att ta det mest omdiskuterade exemplet hittills? I så fall vill jag att föredraganden Östrand talar om vad det kan vara som är miljövänligt och samhällsekonomiskt beträffande den motorvägsstump som är den dyraste någonsin i det svenska vägväsendets historia. Fru talman! Jag ber att yrka bifall till vpk-mp-reservationerna 21, 22, 23 och 24. De handlar om att vi säger nej till ytterligare 30 milj.kr. till kapitalkostnad för motorvägen Stenungsund-Uddevalla samt om att bygget skall avbrytas. Regeringen har t.o.m. brutit mot naturresurslagen för att uppfylla ett gammalt löfte till Volvochefen. Tycker Olle Östrand att regeringens agerande ser snyggt ut? Vi anser att det är på tiden att riksdagen i praktisk handling visar att detta faktiskt inte går för sig i Sverige. I reservationerna kräver vi också att inga ytterligare motorvägar skall byggas och att hela ScanLink-projektet skall skrotas.

Jag efterlyser än en gång en förklaring till vilket grundmaterial som man har använt när man har kommit fram till den slutsatsen. Anser ni att den utredning som två ekonomer gjort om lönsamheten i motorvägsbygget i Bohuslän är felaktig? Hur då i så fall? Om ni vill fortsätta att satsa på byggandet, måste ni också visa att det är både miljövänligt och samhällsekonomiskt lönsamt. Annars går ni emot målet i förra årets beslut, som jag nyss citerade. Eller hur? Vägtrafiken ökar i en allt snabbare takt. Farterna har trissats upp till ett livsfarligt tempo. Antalet dödade har därför ökat med 12 90 och antalet skadade med 34 26 sedan 1982. Försämringen av luft, mark, skog och vatten följer samma mönster. I delar av Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län finns nu skogsskador, som är lika allvarliga som de värsta i Västtyskland. Det är vetenskapligt belagt att biltrafiken är den största boven i detta drama. Det finns inget som helst försvar för uppfattningen att ytterligare ökad bilism skulle vara ödesbunden eller att den skulle innebära fördelar för människorna. En stark folklig majoritet vill ha större satsningar på miljövänliga kollektivtransporter i stället för ökad vägtrafik. Regeringen kan inte hur länge som helst hänvisa enbart till näringslivets behov, men det är faktiskt vad som kommer igen gång på gång. Vi vet att de mäktigaste bolagen i vårt land är bilproducenter. Vi vet att de transnationella bolagen kräver att få bygga ScanLink, Öresundsbron och ytterligare autostrador kors och tvärs i landet. Vi vet att de är de rikaste lobbyister Sverige har skådat och att de bearbetar kommuner lika hårt som de bearbetat och fortfarande bearbetar regeringen. Ordföranden för Svenska vägföreningen, tillika ordförande för Bilindustriföreningen samt till för kort tid sedan chef för försvarets materielverk, Carl-Olof Ternryd, har skrutit med att ha satt ”en blåslampa i rumpan på politikerna” för att tvinga fram projektet ScanLink. Fru talman! Tyvärr är det full fart på blåslampan fortfarande. Nästa steg som herrarna vill driva igenom för att ScanLink skall anses fullbordad är Öresundsbron. Den frågan kommer inte upp på riksdagens bord förrän socialdemokraternas s.k. rådslag har genomförts i sommar. Trots den beryktade blåslampan kommer det att bli en hård match för regeringens broanhängare. Regeringens farliga förhoppningar om en ”andra utvecklingsfas”, för att hänvisa till vad som framhålls i underlagsrapporter och annat, för bilismen väcker onda aningar hos allt fler. Forskningsprojekten om ”intelligenta fordon på intelligenta vägar” börjar bli kända, inte minst tack vare vpk:s aktivitet i och utanför riksdagen. Allt fler börjar förstå att det brådskar med en verklig vänstersväng i trafikpolitiken. Det handlar om att rädda liv och om att värna förutsättningarna för livet och framtiden. Fru talman! Jag vill citera litet grand ur en rapport som nyligen har givits ut på journalisthögskolan i Göteborg. Jag vill först be om ursäkt för att jag missade några minuter här i kammaren när jag fick se Georg Andersson, som hade intervjuats i samband med rapporten i fråga. Jag mindes då att jag hade glömt att ta med rapporten hit och sprang och hämtade den. Den innehåller många intressanta uppgifter. Den är pinfärsk, och jag tror inte att någon här i kammaren har haft tillgång till den. Jag skall därför läsa litet ur den. Man har bl.a. intervjuat verkställande direktören i ScanLink-konsortiet med anledning av att Öresundsbron är en nyckel till ScanLink-projektet. Den verkställande direktören, vars namn är Henrik Bosch, tycker att utredningen om Öresundsbron är mycket bra. Den råkar nästan exakt sammanfalla med vad man inom ScanLink-konsortiet vill. Henrik Bosch säger: ”Det är ju ingen politiker som ställer sig upp och säger att nu tar vi det här beslutet därför att ScanLink-projektet säger det. I Sverige har det ju nästan blivit fult att säga att man accepterar det vi föreslår. Det mest konkreta där vi helt klart har kunnat påverka är faktiskt Nordiska ministerrådets ekonomiska handlingsplan. De nordiska finansministrarna presenterade en handlingsplan i höstas, och det är ett avsnitt där om transporter som baserar sig på vårt resonemang. De använder samma språkbruk som vi. De föreslår samma lösningar som vi har föreslagit. Det är mycket tillfredsställande, säger verkställande direktören Henrik Bosch på ScanLink-konsortiet.” Jag skulle väldigt gärna vilja att Olle Östrand, som ju sitter i Nordiska rådet, kommenterade det här. Hur kan det komma sig att finansministrarna i Norden, Nordiska ministerrådet och även Nordiska rådet har en så väldigt välvillig inställning till det som ScanLink-konsortiet vill, dvs. öka bilismen framför allt för bilproducenternas och för vägbyggarnas skull, medan man inte alls är beredd att satsa lika mycket på järnvägsutbyggnader och upprustningar? Är det inte en lustig tillfällighet, Olle Östrand, att uppfattningarna är så lika hos det största privatkapitalistiska vägkonsortiet och hos dessa politiker, liksom också, om jag förstått saken rätt, hos Olle Östrand såvida han inte har ändrat sig? Jag hjälper gärna till med att sprida denna rapport. Jag skall inte citera mer ur den nu. Jag tycker att detta var en av de kärnfrågor som jag brukar vilja ta upp här i kammaren men som många andra inte alls vill diskutera. Man menar ofta att den inte har att göra med frågan om det svenska vägväsendet, men så är i allra högsta grad fallet. Trafikutskottets betänkande nr 15, om vägväsendet, är tyvärr lika högervridet och litet miljöinriktat som förra årets. Det rimmar bra med den njugghet som visats järnvägen i järnvägsbetänkandet, men rimmar dåligt med de krav som den samlade miljörörelsen och nu tack och lov också stora delar av fackföreningsrörelsen står för i vårt land. Oväntat många socialdemokrater och SAP-organisationer har också hört av sig för att visa att de vill ha mer av järnväg och mindre av godstransporter på väg. Ett stort antal fackliga avdelningar inom Statsanställdas förbund har hört av sig, naturligtvis inte bara till mig utan till alla ledamöter i trafikutskottet, kanske framför allt till partikamrater i det socialdemokratiska arbetarepartiet, eftersom det faktiskt har flest medlemmar i Sverige. I dag fick jag brev från de postanställda i Göteborg.

Trafikutskottet ansvarar i riksdagen bl.a. för frågor som har att göra med posten, och denna angelägenhet berör både vägfrågorna och postens organisation i samhället. Fru talman! Jag har inte tänkt använda hela min taletid om 20 minuter, vilket jag hoppas glädjer fler än fru talmannen. Jag yrkar till slut utöver till de reservationer som redan har nämnts och som gäller ScanLink och E 6 också bifall till reservation nr 37, som är gemensam för vpk och miljöpartiet. I den framhåller vi att vi inte vill vara med om att satsa pengar på EG-anpassad bärighet. Beslutet härom har inom parentes sagt retat gallfeber på dem som trodde att det skulle gå att få bättre fart på godstransporterna på järnväg. En av dem som var ansvariga för järnvägsgodset här i Sverige, Högsander, avgick som bekant i rena ilskan över att regeringen hade tagit ett sådant beslut. Nej till ökad bärighet och till pengar för ökad bärighet! För den som vill spara pengar för att föra över till järnvägen finns här ett antal miljarder att ta av under den kommande tioårsperioden till järnvägen i stället för att de skall gå till vägen, EG och bilfabrikanterna. Jag yrkar också bifall till reservation 38, där vi kräver bestämmelser om en högsta bruttovikt om 40 ton och längsta längd om 18 meter för landsvägsfordon. Detta är ett krav som många miljöoch järnvägsengagerade ställer Jag yrkar också bifall till reservation 39. I den krävs stopp för tunga lastbilstransporter över 30 mil. Detta skall ses som ett första steg till annu hårdare restriktioner för lastbilstrafiken. Vi reservanter förutsätter natur. vis att man också skall vara beredd att satsa på järnvägarna i vårt land, så att det finns kapacitet nog för att ta över de tunga godstransporter som i dag går på landsväg. I övrigt, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de återstående reservationer som undertecknats av vpk och som jag skall nämna i ett kommande inlägg.

Fru talman! Vägtrafiken i Sverige ökar mycket snabbt. Det gör att de centrala miljömålen som antogs här för knappt ett år sedan — att minska kväveoxidutsläppen med 30 26 och att inte öka koldioxidutsläppen — slås fullständigt i spillror. Det är därför som vi i det tidigare betänkandet, om järnvägstrafiken, har förordat en mycket kraftig satsning på investering i järnvägsutbyggnader för att man skall utnyttja den spårbundna trafiken, som är både miljövänlig och energisnål, till större delen av transporterna. I nu föreliggande betänkande handlar det om vägar. Den snabba ökningen av vägtrafiken har tyvärr slitit ned vägnätet, snabbt och effektivt. Många vägar i vårt land har fördärvats, inte minst på grund av just-in-time-systemet, som börjar slå igenom. En del företag lägger över sina lager på vägarna. Och inte nog med det. Regeringen, och sannolikt majoriteten här i riksdagen, vill spä på ytterligare genom att tillåta upp till 60 tons lastbilar, som kör sönder vägarna ännu värre. På det sättet har vi fått sämre vägar i Sverige. Och inte minst efter den här varma vintern, då alla dubbdäck har slitit på vägarna, finns ett mycket stort eftersläpande behov av att rusta upp och sköta det befintliga vägnätet bättre. Vi har därför från miljöpartiets sida föreslagit att ytterligare 100 milj.kr. skall anslås till detta. Det föreslog vi innan vi såg vad vintern hade i sitt sköte. Efter en sådan varm vinter skulle det behövas ytterligare 200 milj.kr. för att reparera skadorna. Men vi håller vår budget, och jag yrkar bifall till reservation 16, där vi alltså föreslår ytterligare 100 milj.kr. till skötande av vägnätet. Dessa pengar bör också få en kraftig regionalpolitisk profil. Som Anna Wohlin-Andersson vältaligt framhöll är det just i skogslänen, som har de sämsta vägarna, som också det största beroendet av vägarna finns, både hos företag och hos enskilda. Därför vill jag yrka bifall till reservation 18, som handlar om den regionalpolitiska profilen. Vi i miljöpartiet anser att biltrafiken måste minskas. I en motion har vi krävt att den skall minskas med 25 9o till 1995. Detta krav skall naturligtvis ses som en målsättning. Förutsättningen för att man skall lyckas därmed är att man genomför hela vår politik. Men vi har räknat ut att detta är vad vi måste göra för att kunna klara det centrala miljöpolitiska målet att minska utsläppen till vad naturen tål. Miljöproblemen kommer att äta upp de ekonomiska fördelar som man kan ha av ett bättre vägsystem och ökad bilism. Om skogen dör, på samma sätt som de flesta sjöarna i stora delar av landet har hunnit dö, så kommer det att kosta oss mycket pengar — mycket mer än vad vi någonsin får ut av de här vägarna och den ökade biltrafiken. Vi vill hålla igen på byggandet av nya riksvägar, och vi säger nej till nya motorvägar. Det innebär att vi har yrkat ett minskat anslag till byggande av nya riksvägar. Jag yrkar bifall till reservation 20, där vi säger att det räcker med 417,9 milj.kr. till byggande av nya riksvägar. Det handlar mest om kringfartsleder, där det är meningslöst att bara reparera och där man kan behöva en ny dragning på något enstaka ställe. I reservation 22, som jag yrkar bifall till, kräver vi stopp för nya motorvägar. Det gäller inte minst den motorväg som byggs i Bohuslän som utbyggnad av E 6 och som är en viktig del av ScanLink. Viola Claesson har vältaligt beskrivit vad det projektet innebär. Man vill ha motorväg från Oslo hela vägen ner till Hamburg. Vägen skall gå genom det område i Sverige som är värst drabbat av de avgaser och föroreningar som kommer från biltrafiken. Ni som inte har varit i Bohuslän bör åka dit och titta på skogen. Den är alltså döende i hela landskapet; skadorna är mycket långt framskridna. Bohuslän är också det landskap där sjöarna dog först av försurning. Och just där vill man bygga en ny stor motorväg, som dessutom visar sig vara samhällsekonomiskt mycket olönsam. Vi kräver alltså stopp för motorvägen som utbyggnad av E 6 i Bohuslän och hela ScanLink. Det betyder att vi yrkar bifall till reservationerna 21, 23 och 24. Ett annat exempel på hur man genom att bygga tvingar fram ökat beroende av bilism, och därmed ökad biltrafik på lång sikt, är att man förlägger köpcentra och andra anläggningar vid vägarna och inte i centra i städerna. Ett sådant exempel finns vid Åby, vid riksväg 4. Detta behandlas i reservation 25, som jag vill yrka bifall till. Man bygger alltså komplex bredvid vägen, där det blir köpcentrum osv. Då blir människorna tvungna att åka dit för att handla. Dessa anläggningar konkurrerar nämligen ut de större affärerna inne i städernas centra, där man normalt skulle kunna handla. Detta är ett bra exempel på hur man bygger upp ett samhälle kring bilismen och skapar ett beroende som egentligen inte var nödvändigt — och ett beroende som tyvärr leder till ökad miljöförstöring. Det kan vi inte acceptera. I reservation 13 vill vi dra ned litet på anslaget till vägverket. Det hänger ihop med att vi vill minska nybyggnationen av riksvägar. Då behöver man inte ha lika mycket byråkrati därvidlag. Jag vill betona att vi accepterar de andra anslagen till vägar — de tycker vi är helt okej. Vi behöver de anslag som finns till de privata vägarna, länsvägarna OSV. Biltrafiken är miljöfarlig, och den bör behandlas som miljöfarlig verksamhet precis som annan miljöfarlig verksamhet. Det bör väl innebära att det skall bli en prövning enligt miljöskyddslagen när man t.ex. bygger vägar. Vi kräver alltså miljöskyddsprövning av vägbyggen. Därför yrkar jag bifall till reservation 2, där detta krav tas upp. Det är egentligen rätt märkligt att man kan få bygga nya vägar för den kraftigt miljöförstörande biltrafiken utan att det prövas enligt miljöskyddslagen. Det finns så många andra verksamheter som prövas enligt den lagstiftningen och som inte alls är lika miljöförstörande. När det gäller länstrafikanläggningar föreslås ett klumpanslag i regeringens proposition. Länsstyrelserna skall få fördela vad som skall gå till länsjärnvägar, länsvägar osv. Vi anser att det är mycket vanskligt att ha det på det sättet just i det här skedet, när man för över en rad järnvägar till att vara länsjärnvägar. Det är en ny uppgift för länen, och vi anser att anslaget till länsjärnvägarna skall öronmärkas. Man skall alltså skilja de olika delarna åt. Vi anser också att anslaget till länstrafikanläggningar bör ökas med 200 milj.kr. Av den totala summan, som blir en bit över 1 miljard kronor, skall enligt vår mening 625 milj.kr. gå till länsjärnvägarna. Vi anser att cykelvägarna skall få 125 milj.kr. Det är 100 milj.kr. mer än vad regeringen har föreslagit. Motivet är naturligtvis att cykelvägnätet är mycket dåligt i stora delar av framför allt södra Sverige. Det här med cykelvägarna innebär att jag yrkar bifall till reservationerna 30 och 32. I reservation 32 pläderas dessutom för att cykelvägarna skall separeras från gångbanorna, vilket är en viktig förbättring. Vidare när det gäller länstrafikanläggningar anser vi att det är tillräckligt med 420 milj.kr. till övriga länstrafikanläggningar. Därmed yrkar jag bifall till reservation 28. Bärighetspaketet har tidigare berörts av flera talare. Det är ett skräddarsytt paket för att man skall kunna höja lastbilarnas totalvikt från den nuvarande maximala vikten drygt 50 ton till 60 ton. Som redan tidigare antytts innebär detta att vi får mer vägförstörande landsvägsfordon. Ett 60 tons fordon skadar ju vägen mycket mer än ett 40 tons eller ett 50 tons fordon. Det betyder att stora delar av järnvägssystemet kommer att tappa avsevärda delar av godstransporterna, och i många fall kommer järnvägar att behöva läggas ned. Det gäller t.ex. praktiskt taget hela inlandsbanan, vilken kommer att få mycket svårt att klara sig i konkurrens med 60 tons lastbilar. Detta är helt uppenbart, såvida inte kilometerskatten höjs så kraftigt som vi har föreslagit. Nej, det här bärighetspaketet är inte bra för vare sig miljön, vägarna eller järnvägarna. Det obehagliga med bärighetspaketet är att man har använt det som ett slags lockbete för länen. Man har lovat nya broar för dessa pengar än här, än där, framför allt i Norrlandslänen, och det är självfallet ingen som vill tacka nej till en ny, bättre bro. Vad man inte har talat om är att då kommer dessa stora 60 tons lastbilar — första steget mot de verkliga vägtågen, kanske modell Australien. I stället för att utnyttja de järnvägar vi redan har för att köra tåg på, får vi vägtåg och därmed fullständigt sönderkörda vägar med underhållskostnader som rakar i höjden. Vi yrkar avslag på bärighetspaketet i dess helhet, alltså bifall till reservation 37. Vi vill också begränsa längden på lastbilsfordon till 18 meter och vikten till 40 ton. Det är en mer rimlig storlek. Det skadar inte heller vägarna lika mycket och det medför naturligtvis stora konkurrensfördelar för järnvägen. Vill man utveckla järnvägen och i första hand transportera gods med tåg, så är detta ett riktigt steg. Lustigt nog innebär detta också en viss anpassning till EG. Inom EG får man inte köra med 60 tons lastbilar, om nu någon trodde det. Slutligen får man intrycket att miljöpartiet står bakom reservation 39, men det är fel. Reservationen gäller frågan om stopp för tunga lastbilstransporter över 30 mil. Såvitt jag vet har vi aldrig någon gång ställt detta krav. Vi är inte ett förbudsparti, utan vi ämnar styra på andra sätt, t.ex. genom ekonomiska styrmedel och andra begränsningar. Jag yrkar alltså avslag på reservation 39.

Fru talman! Vägarna och vägtrafiken är en mycket viktig del av transportsystemet och faktiskt en förutsättning för att de flesta andra transportmedel skall kunna fullgöra sina uppgifter. Vägtrafiken ger möjligheter till individuellt utformade resor och transporter, och den har alltsedan slutet av 40-talet ökat i betydelse. I dag sker drygt 85 96 av allt resande, uttryckt i personkilometer, på vägarna. Under bilismens genombrottsdecennier, åren 1945—1965, svarade resorna till och från arbetet för merparten av resandet. Utvecklingen i dag kännetecknas av att fritidsresandet växer i omfattning och får allt större betydelse. Eftersom vägarna är det viktigaste transportsystemet i Sverige — alltså en förutsättning för att vi skall kunna ha den spridda befolkning och det spridda näringsliv som vi har i vårt land — är det självfallet naturligt att de ägnas en alldeles speciell uppmärksamhet. Antalet motioner som rör vägarna ökar också för varje år. Förra året väcktes det 96 motioner, i år har det väckts 104 motioner innehållande 140 yrkanden, som på det ena eller andra sättet berör utvecklingen av vårt vägnät. Många enskilda motioner innehåller krav på förbättringar av vägsträckor i skilda delar av landet. Många innehåller också krav på mera vägpengar till det egna länet eller regionen. Eftersom vi har en mycket decentraliserad vägplaneringsprocess i vårt land, som innebär att riksdagen fastställer ramarna, vägverket fördelar dem ut på resp. län och det sedan i stort sett är människorna själva ute i länet som bestämmer hur pengarna skall användas, så har följaktligen samtliga dessa motionsyrkanden avstyrkts. Flera motioner innehåller yrkanden om utbyggnad av ett svenskt stamvägnät. I anslutning till detta anser jag att det är viktigt att påpeka att det allmänna vägnätet är indelat i riksvägar och länsvägar. Klassificeringen baseras på vilken funktion vägen fyller för samfärdseln. Begreppet stamvägar finns inte i den svenska lagstiftningen, liksom inte heller begreppet Scandinavian Link som Viola Claesson har en enastående förkärlek för att inleda varje trafikpolitisk debatt med här i riksdagen. Endera inleder hon debatten med Per Gyllenhammar eller också med ScanLink. Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut är det övergripande målet för väghållningen att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. För vägpolitiken har därför 6 delmål lagts fast: Ansvaret för väghållningen skall vara lämpligt avgränsat. Vägkapitalet måste säkras. En god miljö skall åstadkommas, vilket inte är minst viktigt. Trafiksäkerheten måste förbättras. Vägnätet skall bidra till ett effektivt resursutnyttjande och en tillfredsställande standard skall säkerställas på hela vägnätet. Det är inte så, Anna Wohlin-Andersson, att glesbygden i vårt land är missgynnad när det gäller att få del av väganslaget, utan det förhåller sig precis tvärtom. Mer än hälften av det statliga vägnätet är så lågt trafikerat att det inte bär sina egna kostnader, vare sig för byggande eller drift. Det sker en stor omfördelning av väganslaget från det högtrafikerade vägnätet till det lågtrafikerade vägnätet. Som exempel kan nämnas att av förra årets Prot. 1988/89:107 tilläggsanslag när det gäller väganslaget på 380 milj.kr. gick hela 50 20 av 2 maj 1989 dessa medel till skogslänen. Sådan är verkligheten. Fru talman! Trafiken på vägarna har ökat kraftigt under senare år. På de statliga vägarna ökade trafiken med 6,2 90 1986 och med 5,3 960 1987. Under 1988 har trafiken ökat med 5,1 20. Den starka trafiktillväxten hänger till stor del samman med den under senare år mycket positiva ekonomiska utvecklingen. Det står naturligtvis klart att trafikökningen under de senaste åren kraftigt har överskridit de prognoser som har gjorts. Därför tycker jag att det är bra att man har inlett ett arbete med att se över dessa prognoser. Vägverket har i sin anslagsframställning visat på mycket stora behov av medel vad gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet. För år 1989 anslog riksdagen 4 925 milj.kr. till drift av de statliga vägarna. För år 1990 begär nu vägverket 6 200 milj.kr. De ökade behoven av medel motiveras med att vägnedbrytningen har ökat i betydligt större omfattning än vad som tidigare har förutsatts — främst på grund av en ovanligt stor trafikökning. Med hänsyn till samhällsekonomin är det emellertid inte möjligt att anvisa medel över statsbudgeten i den omfattning som vägverket har föreslagit. Utöver den ram som den trafikpolitiska propositionen angav höjs nu emellertid anslaget till driften av de statliga vägarna med 535 milj.kr. För budgetåret 1989/90 föreslås nu en höjning till 5 460 milj.kr. Vidare kommer inköp av anläggningstillgångar att finansieras med lån från riksgäldskontoret. Därmed skapas utrymme för en ytterligare förstärkning av väghållningsresurserna för år 1990 med 250 milj.kr. Med den föreslagna höjningen av anslaget för år 1990 med 535 milj.kr. kommer höjningen av anslaget för åren 1989 och 1990 att uppgå till totalt 916 milj.kr. Det bör då bli möjligt, trots de kostnadsökningar som har skett och kan förväntas ske, att år 1990 nå den i det trafikpolitiska beslutet angivna reala förstärkningen av anslaget med 500 milj.kr. Därmed kan den regionalpolitiska inriktningen av ökade driftsinsatser också uppnås. Den föreslagna höjningen är dock inte tillräcklig för att på längre sikt säkerställa ett tillfredsställande underhåll av hela vägnätet i enlighet med de riktlinjer som angavs i den trafikpolitiska propositionen. På längre sikt måste ytterligare resurser tillföras driften av vägarna. Det är mot den bakgrunden vägverket nu har fått i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att införa avgifter på det befintliga och det tillkommande nätet av motorvägar, motortrafikleder och större broar. Avgifter från ett sådant system skulle då gå direkt tillbaka till väghållningen. I enlighet med principerna i fjolårets trafikpolitiska proposition höjs nu anslaget till länstrafikanläggningar med 320 milj.kr. från 650 till 970 milj.kr. Med denna höjning skapas också förutsättningar för att man skall kunna genomföra viktiga investeringar i länstrafikanläggningar. Fru talman! Jag skall nu övergå till att kommentera några av de 40 reservationerna. Granskar man vpk:s och miljöpartiets reservationer, kan man av förklarliga skäl finna att inget av dessa partier tycker om vare sig vägar eller vägtrafik. Man vill med alla till buds stående medel på allt sätt förhindra framkomligheten på vägarna, både för personoch godstrafiken. Skulle era förslag 7 förverkligas, skulle det på sikt innebära en väldig koncentration av befolkning och näringsliv till de järnvägslinjer vi har i vårt land. Stora delar av glesbygden, som framför allt finns i skogslänen, skulle avfolkas. Vad är detta för regionalpolitik? Fru talman! Detta skulle bli konsekvensen av vpk:s och miljöpartiets gemensamma reservationer. Jag skall ta några exempel. Ni säger nej till byggande av motorvägar. Ni kräver att man skall avbryta byggandet av den nya sträckningen på E 6 nere i Bohuslän. Det är en av de mest olycksdrabbade vägsträckorna i vårt land. Ni går också emot en massiv lokal opinion. Viola Claesson frågar hur miljön skall kunna förbättras om man bygger ut motorvägen på E 6-an. Det är klart att vägmiljön förbättras, eftersom man kör jämnare och släpper ut mindre avgaser på en bra väg än på en krokig väg. Så enkelt är det. Man får således en bättre trafikrytm, och man får två mil kortare sträckning. Med katalytisk avgasrening skulle avgasutsläppen bli betydligt mindre längs E 6-an år 2010 än i dag, trots att trafiken enligt prognoser nästan kommer att fördubblas fram till dess. Antalet olyckor skulle minska med 60 90. Det innebär att under en femårsperiod 30 färre skulle omkomma och 200 färre skulle skadas. Sådan är situationen, Viola Claesson, när det gäller att förbättra ett vägsystem. Det är vad som händer. Ni säger nej till principerna för fördelningen av anslaget till länstrafikanläggningar, som också slår hårt mot glesbygden. Ni säger nej till att det anslås medel för bärighetshöjande åtgärder, vilket också slår hårt mot skogslänen. Det ökar givetvis antalet fordon och därmed utsläppen. De bärighetshöjande åtgärderna har kommit till för att förbättra skogstransporterna i skogslänen. I stora delar av skogslänen finns ingen järnväg. Jag skall ge ett exempel på hur opinionen fungerar. Här står Roy Ottosson och Viola Claesson och talar sig varma för järnvägstransporter. Det är nästan så att man kan tro att man kan åka tåg överallt i detta land. I mitt hemlän, Gävleborgs län, vill de stora skogsbolagen bygga en träterminal i Ljusdal för att på så sätt överföra timmeroch virkestransporter ifrån landsväg till järnväg. Ljusdals kommun skall upplåta mark. Ljusdals kommun har försökt få en opinion att acceptera en sådan träterminal på minst tio platser. Här i riksdagen står ju miljöpartister och kommunister och talar sig varma för järnvägstransporter, men samma partier i den lokala opinionen säger definitivt nej till att bygga en sådan här träterminal. Jag vill med detta visa på kluvenheten i era argument. Ni säger nej till ökade bruttovikter på lastbilar, vilket också slår hårt mot skogslänen. Det ökar antalet tunga lastbilar och därmed utsläppen. Ni säger nej till lastbilar på 24 meter, vilket också slår hårt mot skogslänen och ökar antalet tunga lastbilar. Ni säger vidare stopp för lastbilstransporter över 30 mil, vilket framför allt missgynnar utvecklingen i skogslänen. Detta vill Viola Claesson göra ett stort nummer av. Av de 350 miljoner ton gods som transporteras med lastbil är det endast 5 70, Viola Claesson, som transporteras över 30 mil. Miljöpartiet vill dessutom skära ner byggnadsanslaget med en miljard. Detta skulle i praktiken, Roy Ottosson, innebära totalstopp för byggande av förbifarter, som skulle kunna förbättra trafikmiljön inne i kommunernas Prot. 1988/89:107 centrala delar. I sin iver att ”klippa till” bilismen har miljöpartiet helt 2 maj 1989 plötsligt glömt bort att man vill framstå som ett verkligt miljöparti. I stället för att framstå som ett parti som vill förbättra miljön, framstår ni som ett parti som vill försämra miljön inne i centralorterna. Det är kontentan av ert förslag. Det är en sak för sig att stå här i kammaren och debattera om att man skall åka kollektivt och använda järnvägen. Man bör också se hur det går till i verkligheten. Jag har lyckats få tag i en artikel från Nya Lidköpings Tidningen. ”Res kollektivt, sade vpk och tog bilen till Mariestad. Vi måste satsa mer pengar på kollektivtrafiken. Bla detta framförde Christina Kvist, när vpk höll frukostmöte i Vpk-huset i Lidköping på förmiddagen igår. Sedan satte sig de församlade vpk-arna i bilar och for till Mariestad för att demonstrera. Strax innan avgick ett så gott som tomt tåg från Lidköping mot Mariestad. Och tågtiderna den 1 maj hade passat vpk-arna perfekt för att att åka kollektivt fram-och-tillbaka till Mariestad ——-=-.” Jag tycker att Viola Claesson skall ta ett litet resonemang med vpk-arna i Mariestad. Jag skall övergå till att något kommentera de moderata reservationerna samt folkpartiets och centerpartiets reservationer. Det är riktigt att moderaterna vill öka väganslagen med 1 miljard. Detta låter naturligtvis bra, Görel Bohlin. Men det hade varit ärligare att ni samtidigt hade talat om att ni vill skära ned med 3,6 miljarder på den sociala sidan. Är det därifrån ni skall ta de ökade väganslagen? Då ställer vi socialdemokrater inte upp längre. Jag kan inte undgå att något kommentera reservation 5, som också den är en moderat reservation, där man tar upp vägverkets avkastningsberäkningar av investeringar. Det låter rätt oskyldigt. Men vad ni vill åstadkomma är i realiteten en omfördelning av väganslagen till storstädernas fördel. Det är kontentan av denna reservation. Tidigare år har moderata samlingspartiet endast haft ett särskilt yttrande om denna fråga. Nu har ni gått ett steg längre och avger en reservation. Det innebär att moderaterna inte längre ger ett dyft för regionalpolitiken när det gäller väganslagen. Det är verkligheten. Jag tycker också att det är märkligt att inget av de borgerliga partierna ens vill ställa upp på att utreda frågan om en avgiftsfinansiering av driften av de befintliga vägarna. Det kan väl inte vara farligt att utreda denna fråga. Om man utreder införandet av avgifter, är det inte samma sak som att man skall införa avgifter. Men eftersom vi inte kan klara av driften över statsbudgeten, finns det all anledning att pröva andra finansieringskällor, om vi vill ha bra vägar i fortsättningen. Både moderater och folkpartister, som i andra sammanhang säger sig vara anhängare av ökad trafiksäkerhet, säger nej till automatisk hastighetsövervakning. Det har prövats i Norge och Västtyskland och fungerar bra. Det skulle vara någon sorts integritetsskäl som gör att ni säger nej. Detta har jag mycket svårt att fatta. När det gäller anslaget till länstrafikanläggningar har centerpartiet återigen intagit en mycket märklig ståndpunkt. Normalt pratar man sig i centerpartiet varm för att man skall öka decentraliseringen av beslut. I denna fråga går ni i rakt motsatt riktning. Här vill ni öronmärka medel. Ni vill, med 73 andra ord, frånta människorna ute i länen möjligheterna att själva besluta om hur dessa pengar skall användas, om de skall användas till länsvägar, länsjärnvägar eller andra trafikanläggningar av stor betydelse för trafiken inom länet. Det tycker jag är en, minst sagt, märklig uppfattning, för att komma från just en centerpartist. Till sist vill jag säga följande till Anna Wohlin-Andersson. Ni har krävt beläggning av återstående delar av det statliga grusvägnätet. Det kostar 58,9 miljarder. De grusvägar i det statliga vägnätet som inte är belagda omfattar totalt 28 800 km. Det är 29 26 av det statliga vägnätet. Dessa uppgifter har vägverket tagit fram, så de är fullt korrekta. Centerpartiet skall satsa ytterligare 40 miljarder under en tioårsperiod på att bygga järnvägar. Ni skall satsa 58 miljarder på beläggning av grusvägar. Det är ungefär 100 miljarder — tio miljarder på ett år. Då måste man ställa sig frågan: Vilka andra sektorer skall ni dra in på. Skall ni dra in kraftigt på bostadsbyggandet, eller vad skall ni dra in på? De människor som jobbar med sådana här saker är anläggningsarbetare och byggnadsarbetare, som nu är fullt sysselsatta med att bygga bostäder, så att människorna har någonstans att bo, eller industrier, för att industrin skall kunna utvecklas. Det vore lämpligt att Anna Wohlin-Andersson lämnade ett svar på detta i kväll. De 500 miljonerna, Anna Wohlin-Andersson, är en droppe i havet. Skall ni klara denna uppgift, måste ni ta hela driftsanslaget och mer därtill varje år. Det skulle vara intressant att få en närmare förklaring av Anna Wohlin-Andersson i denna fråga. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Det var intressant att Olle Östrand har börjat granska tidningarna i Skaraborgs län — eller om det nu var Sven-Gösta Signell, det är inte så viktigt. Om det nu är som han säger, att en av mina partikamrater, Christina Kvist, och den grupp som skulle till Mariestad och demonstrera, inte tog tåget, trots att det gick så att det stämde perfekt, tycker jag att det var otroligt dumt. Men, fru talman, jag vet något som är ännu dummare. Det var när trafikutskottet, som jag i varje fall försöker ha litet inflytande över, blev inbjudet till Kopparbergs län i Dalarna och tog flyget både dit och hem, trots mina protester. Trots att vi befann oss mitt inne i Borlänge stad, mycket närmare järnvägstationen än den s.k. Dala Airport, tog ledamöterna i trafikutskottet flyget hem, fastän restiden bara skilde på ungefär en halvtimme. Detta är naturligtvis inte bara riktat till Olle Östrand, utan till alla itrafikutskottet, som inte kunde bekväma sig till att ta tåget, förutom den lilla bit järnväg som är nedläggningshotad. Där bjöds vi på resan av Kopparbergs län och framför allt av dem som vill rädda den bana vi reste på. Jag tror att Olle Östrand redan har glömt det. Jag vet inte vad det kan bero på, vad han hade för sig. Olle Östrand har gjort något här som jag tycker är mycket allvarligare än någonting annat. Han försöker hävda att när vi talar om samhällsekonomi och miljöhänsyn i samband med trafikpolitiken och vägarna, skulle det som uttrycks genom dessa två ord i de mål som riksdagen beslutade förra året handla om vägmiljön. Det var det sämsta, det lägsta bottennivåmärke jag har hört hittills, fru talman. Antingen är han medvetet oförskämd mot alla som är engagerade i miljökampen, eller också vet han inte bättre. Han sitter faktiskt i vägverkets styrelse. Jag vill än en gång be Olle Östrand förklara vad som är samhällsekonomiskt resp. miljövänligt med motorvägsbygget i Bohuslän. Jag skall återkomma senare till en fråga som har med vägverket att göra och som Olle Östrand kanske inte så gärna vill diskutera, men det vill jag.

Fru talman! I motsats till Olle Östrand hävdar jag att det hela tiden sker en överflyttning av pengar från landsbygd till stora orter. Folk utanför tätorter och utmed enskilda vägar betalar samma vägskatt, samma landstingsskatt, samma kommunalskatt och samma statsskatt som folk i bygder med järnväg, bussar, tunnelbana, spårvagn, flygplats, etc., men själva färdas de på dåliga vägar, i flera fall på vägar som de själva betalar. Olle Östrand sade inte ett ord om anslaget till enskilda vägar eller om deras betydelse för en levande landsbygd. Olle Östrand vill utreda drift av statliga vägar finansierade med vägavgifter. Han säger att man i alla fall kan utreda detta, om det sedan blir så vet man inte. Varje gång det läggs fram en tilläggsproposition från kommunikationsdepartementet föreslås det mer pengar till utredningar. Att utreda något som man inte vill ha tycker jag är fullständigt meningslöst. Om de 58 miljarderna sade Olle Östrand att man har tagit det antal kilometrar som inte är belagda och sedan tagit det gånger vad vägverket har räknat ut att det skall kosta att belägga dem. Men jag ber Olle Östrand att läsa innantill i reservation 17 på s. 60 i betänkandet: ”Av de 6482 milj.kr. utskottet föreslagit för drift, underhåll och modernisering av statliga vägar under nästa budgetår bör därför 500 milj.kr. användas för det ändamålet. Utskottet delar vidare motionärernas uppfattning att ett tioårsprogram för förstärkning och samtidig beläggning av grusvägar inom länsvägnätet bör upprättas. Regeringen bör sålunda snarast möjligt återkomma till riksdagen med förslag till ett sådant program.” Anta då att vi har 500 milj.kr. per år under tio år, det var nämligen vad jag sade i trafikutskottet. Det tar jag inte tillbaka. Det blir 5 miljarder och ingenting annat. Om Olle Östrand tycker att 500 milj.kr. inte är någonting, att det är som att spotta i havet, då skulle jag vilja säga att jag tror att väldigt många människor ute i bygderna skulle vara tacksamma för 500 milj.kr. till vägarna. Slutligen vill jag säga attkommunikationsministern menade att man skall ha en samhällsbyggarsyn när man delar upp vägmedlen. Då menar centern att riksdagen skall göra det och inte vägverkets styrelse.

Fru talman! Om man har ont om pengar får man antingen minska utgifterna eller öka inkomsterna. Man kan också kombinera dessa åtgärder på något sätt. Vi vill ftrån moderat sida ge människor möjlighet att bestämma mer över sina egna pengar, och vi vill medverka till att bryta den negativa trend som landet befinner sig i. Man kan bidra till detta genom att t.ex. åstadkomma besparingar i de offentliga utgifterna och medverka till att sänka skattetrycket, vilket nu är så orimligt högt, högst i västvärlden. Man kan öka inkomsterna till landet genom att t.ex. bygga vägar som ger god avkastning. Faktum är ju att goda vägar innebär att näringslivet fungerar bättre, och mycket av Sveriges välstånd grundas på exporten och näringslivets livskraft. Olle Östrand sade också här i talarstolen, att han är medveten om vägarnas betydelse för näringslivet, för de enskilda och för utvecklingen i hela vårt land. Då tycker jag att Olle Östrand inte skall beklaga sig över att vi från moderata samlingspartiet föreslår en miljard mer till vägarna. Jag föreslår att Olle Östrand i stället röstar på vår reservation. Olle Östrand sade i debatten med Anna Wohlin-Andersson också något som var intressant. Han talade om att stora väganslag har gått till glesbygdsregionerna medan däremot storstadsregionerna inte har fått särskilt mycket. Jo, jag tackar, så är det faktiskt. De tre storstadsregionerna har fått alldeles för litet. Detta är ett bekymmer eftersom de dåligt utbyggda kringfartslederna och de dåligt utbyggda tvärlederna i storstadsregionerna innebär att man får en avsevärt ökad miljöförstöring och dessutom att trafiksäkerheten blir försämrad. På en bra väg blir avgaserna mindre än på en krokig väg, sade Olle Östrand. Han sade också att en bra väg innebär 60 26 mindre olyckor. Jag vill då rekommendera Olle Östrand att stödja den moderata reservationen, eftersom det blir åtskilligt fler bra vägar för de 740 miljonerna till förbättringar av vägnätet.

Fru talman! Olle Östrand höll ett intressant och underhållande anförande. Han fabulerade, moraliserade och slätade över problemen. Vägarnas lovsång, javisst. Vi föreslår faktiskt mer pengar än socialdemokraterna till drift och underhåll av vägarna. Vi i miljöpartiet tycker att vägarna i hela landet skall vara bra. Vad vi däremot inte har gjort är att gå med på att släppa fram fordon som kommer att köra sönder vägarna ännu snabbare och ännu värre och att släppa fram pengar till byggande av ännu större motorvägar som slår ut ännu mer av järnvägssystemen, osv. Varför gör vi det? Olle Östrand har kanske missat att den fortgående miljöförstöringen är mycket allvarlig i Sverige, och den beror till stor del på bilavgaserna. Bilavgaserna kan döda Sveriges skogar, och de har börjat göra det i vissa delar av landet. Skall vi ta dessa problem på allvar, Olle Östrand, så är det dags att tänka om och inte säga att man skall tycka om vägar och tro att alla andra som kritiserar ensidiga vägsatsningar hatar vägar. Jag bor själv i Norrlands inland och är ytterst vägberoende och bilberoende. Varför skulle jag hata vägar? Dessutom tillhör jag ett parti som vill satsa mer på just de mindre vägarna som vanligt folk är beroende av. Men vi går inte med på ScanLink. Det var dåligt av Olle Östrand att inte ens erkänna att ScanLink håller på att byggas och att ScanLink är ett stort projekt. Olle Östrand fick det till att motorvägar är bra för miljön. Sedan framförde han litet sifferexercis. Så gott som alla motorvägar som jag vet har blivit undersökta under flera år leder till ökad biltrafik. De slår ut andra transportsystem, vilket leder till att vi långsiktigt får en värre miljöförstöring. Man måste inte bygga upp skräckfantasier kring vad som händer om man inte bygger motorvägar, utan man skall se till att de vägar som finns är bra, och man skall se till att det finns andra miljövänliga transportslag att ta till. När det gäller Bohuslän borde man bygga ut Bohusbanan. Socialdemokraterna hade chansen att rösta på den tidigare i dag. Men jag noterade att de inte gjorde det. När det gäller anslaget till nya riksvägar ville Olle Östrand få det till att det bara gäller kringfartsvägar — ingalunda. E 6 i Bohuslän är ingen kringfartsled. Det är så det går till. Man tar något behjärtansvärt som folk i glesbygd vill ha eller kringfartsleder kring några överbelastade städer och skjuter fram dem för att motivera en ensidig satsning på vägsystemet och en ökning av miljöförstöringen.

Fru talman! Olle Östrand undrade varför folkpartiet inte kunde ställa sig bakom förslaget om en avgiftsfinansierad drift av vägar. Jag tyckte att jag klart och tydligt sade i mitt förra anförande att vi just nu inte finner det angeläget att ta tag i frågan. Vi anser att det är viktigare att se på de nya motorvägsoch brobyggen som är på gång och där göra försök om avgiftsfinansiering. När det gäller drift och underhåll av vägar bör vi ta pengar från de anslag som finns. När det gäller automatisk hastighetsövervakning är det helt klart att vi tycker att den skall vara synlig. Vi vill inte att poliser skall gömma sig i buskarna efter vägarna eller köra kamouflerade. Vi vet vad det betyder för hastigheten att det finns polisbilar och polismotorcyklar på vägarna. Det viktigaste är inte att bötfälla människor för att få ner hastigheten på vägarna. Därför anser vi att trafikövervakningen i första hand bör inriktas på synlig övervakning. Vi vet att det innebär en del juridiska problem att införa automatisk trafikövervakning. Som vi skriver i reservationen bör effekten för den personliga integriteten noga övervägas. Vi vet i dag att vi måste göra klart för oss vem det är som bötfälls: är det bilen eller föraren som skall bötfällas framöver? Det är sådana här saker som vi måste ta reda på först och som vi tycker skall läggas fram för oss innan vi kan ställa oss bakom förslaget. Vi från folkpartiet vill alltså inte tillstyrka förslaget, förrän vi har fått de saker jag här nämnde klargjorda. Vi tycker inte heller att det är riktigt att använda de allmänna anslagen för drift av statliga vägar för att skaffa utrustning för hastighetsövervakning, som nu föreslås. Sådana här saker tycker vi alltså att regeringen och det socialdemokratiska partiet skall klargöra först, innan vi kan ställa oss bakom förslaget.

Fru talman! Det är riktigt, Anna Wohlin-Andersson, att ni har föreslagit en plan för att belägga resterande delen av det statliga grusvägnätet under en tioårsperiod. Det står i er reservation och i er motion. Det kostar 58 miljarder. Men begär man en plan måste man också vara beredd att anslå de medel som fordras för att genomföra denna plan, annars är det ingen mening Prot. 1988/89:107 med en plan. Det har ni gjort. Dessutom vill ni lägga på 40 miljarder till på järnvägarna. Då frågar jag en gång till: På vilka samhällssektorer vill ni dra ner när ni skall satsa dessa väldiga belopp på vägar och järnvägar? De enskilda vägarna får, Anna Wohlin-Andersson, ett plus på 17 miljoner i år. 15 miljoner av bärighetssatsningen skall dessutom gå till de enskilda vägarna. Så visst blir det en påplussning. När man hör Anna Wohlin-Andersson tala om dessa väldiga satsningar, tycker jag att man på något sätt känner igen centerpartiet som det gamla hederliga överbudspartiet. Sedan till Görel Bohlin: Skall denna miljardsatsning ske på bekostnad av att vi skall skära ner på den sociala sektorn, då är vi inte längre med. Vi vill pröva nya finansieringsformer för att i fortsättningen klara framför allt driften av det statliga vägnätet. Där skall vägverket ge ett förslag senast den 1 juli. Det är riktigt att jag inte är överens med Görel Bohlin om att vi skall omfördela vägpengarna till storstadsregionerna. Vi har fattat ett beslut i denna riksdag om att vi skall ha bra vägnät i hela landet. Då måste vi göra denna omfördelning till glesbygdens förmån. Jag har ju, Viola Claesson, svarat på frågan om miljön vid E 6. Jag skall inte behöva stå i talarstolen och upprepa svaren i varje replik jag får. Viola Claesson måste lyssna på vad jag säger. Fru talman! Jag skall i min nästa replik återkomma till varför vi behöver ha bra vägar i vårt land.

Fru talman! Jag föreslår apropå dessa 58 miljarder att Olle Östrand deltar i en studiecirkel i innantilläsning, gärna i ABF för det finns säkert här. Jag tänker inte stå här och tala om hur jag skall finansiera någonting som Olle Östrand har hittat på. Vägarna är det viktigaste i trafiksystemet, säger Olle Östrand. Ja, det är de. Sedan sade Olle Östrand att 50 26 av tilläggsanslaget gick till skogslänen. Men Olle Östrand gör samma fel här som socialdemokraterna gör när det gäller regionalpolitiken. Skogslänen inrymmer både stora tätorter och stora glesbygder. Vägmedlen hamnar i de snabbt växande städerna och mellan dem. Jag noterar att Olle Östrand inte tar avstånd från den fördelning av medelsanvisningen till länstrafikanläggningar som vägverket har gjort. Varför skulle han göra det, för han sitter ju själv i styrelsen! Man kan räkna ut att 40 26 av de samlade medlen till länstrafikanläggningar hamnar i de tre storstadslänen fram till åtminstone 1991. Olle Östrand har en replik kvar, och då skulle jag vilja veta vad han lägger i orden: nej, socialdemokraterna har omfördelat vägmedlen till glesbygdsnätet. Ni har höjt anslaget till de enskilda vägarna med 17 miljoner, när det går åt 1 600 miljoner för att höja standarden på mycket dåliga vägar till godtagbar. Ni plussar på till de enskilda vägarna med 4 96 och till de statliga vägarna med 15 26. Det här skall jag och kommunikationsministern ha en särskild interpellationsdebatt om framöver, så jag tänker inte ta upp kammarens tid
Fru talman! Olle Östrand säger: Vi är beredda att pröva andra finansieringsoch driftsformer på trafiksidan, vilket innebär att försöka få andra att betala någonting som man inte klarar över statsbudgeten. Detta leder till en allmän kostnadsökning. Det är man beredd till. Men att försöka medverka till att få ett sänkt skattetryck, att försöka minska på konsumtionssidan, att försöka få fram sådant som leder till dynamiska effekter på näringslivssidan kan man inte förmå sig till. Det är synd, för det är på det sättet som vi skulle kunna förbättra vårt lands ekonomiska situation. Avgifter på befintligt vägnät kan Olle Östrand tänka sig: Vägtullar och hinder, alltså åtgärder som, förutom att bilisten får betala vägen två gånger, medför ökade kostnader för bilisterna men också innebär hinder på vägarna och ytterligare miljöförstöring. Dessutom leder det alldeles säkert till besvärliga trafiksäkerhetssituationer. 85 Yo av allt resande sker på vägar, sade Olle Östrand. Ja, och då måste vi ha ett bra vägnät även i storstadsregionerna. De har nu blivit väldigt misshandlade i många år. Stockholmsområdet t.ex. har fått mellan 5 och 9 Jo av de statliga väganslagen i en rad år och har därmed trafikmässigt proppats till. Stockholmsområdet är ett viktigt genomfartsområde för trafik. Från Norrlands kustland och även söderifrån kommer mycken nyttotrafik som skall passera Stockholmsområdet, men varken kringfartsleder eller tvärleder finns. Det leder till stagnation och irritation, ökade utsläpp som förstör miljön och ett ökat antal olyckor. Det är väldigt viktigt att vi får ett förbättrat vägnät och sätter in förbättringarna där de bäst behövs. Man skall dra nytta av de avkastningsberäkningar som vägverket gör.

Fru talman! Det börjar bli svårt för mig att inse värdet med en debatt över huvud taget med Olle Östrand. Tydligen har han inte läst betänkandet. Jag trodde att han på ett ungefär visste vad som står där. På s. 15 kan man läsa om vägpolitikens mål — om nu Olle Östrand inte känner till den saken. Man kan inte, Olle Östrand, sätta likhetstecken mellan en miljövänlig trafikförsörjning och vägmiljön, som Olle Östrand sade tidigare. Jag förstår att Olle Östrand vill att vi skall använda tiden till struntprat och att han därför bara kommer med sådan här gallimatias. Jag tycker att Olle Östrand skall fråga de andra socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet om de har uppfattat skrivningarna på samma sätt som han. Det vore alltså bättre att ha en litet mera seriös debatt. Olle Östrand inleder sitt huvudanförande med att tala om vägarnas ökade betydelse, om att fritidsresandet tilltar, om att människorna själva bestämmer vilka vägar som man skall satsa på och om att prognoserna måste ändras till följd av den enorma trafikökningen. Ja, Olle Östrand, det är faktiskt vad det hela handlar om! Men det är inte ödet eller den ekonomiska utvecklingen — vilken ju skulle gynna alla här i landet — som är avgörande för den enorma 79 trafikökningen på våra vägar. Några tjänar på denna, men definitivt inte folk i allmänhet. De som driver på mest och som står för lobbyverksamheten — jag har tagit upp den saken bl.a. i mitt första inlägg — och som flåsar på som värst för att få bygga motorvägar exempelvis är ju inte de som företräder gemene man i samhället. ScanLink-projektet är i allra högsta grad ett projekt som existerar i verkligheten. Man har ju redan börjat beta av den ena biten efter den andra — bl.a. beträffande motorvägen i Bohuslän. Men det är inte ett folkligt behov som man här tillfredsställer. Inte ens på vägverket i Göteborgs och Bohus län kände man till att det fanns några planer på en motorväg. Man har heller aldrig bett att få någon sådan. Ännu en gång vill jag fråga: Vad är det som är samhällsekonomi i fråga om motorvägsbygget i Bohuslän? Och vad är det — om vi nu skall vara allvarliga, Olle Östrand — som är miljövänligt när det gäller det projektet och den motorvägen?

Fru talman! Med socialdemokraternas vägpolitik får vi fler grusvägar. Det är precis vad som händer just nu. Asfalten rivs ju upp i delar av vårt land, därför att det inte finns pengar till underhåll. Man vill inte skjuta till mer pengar. Olle Östrand väljer i stället att rikta alla möjliga konstiga anklagelser mot oss som föreslår att mer pengar skall anslås. Det är svårt att hålla reda på alla fantasier här. Vidare är det svårt att hålla isär detta med kort och lång sikt när det gäller miljön. Om man rätar ut en väg och förbättrar denna, innebär det på kort sikt naturligtvis en förbättring ur både miljöoch trafiksäkerhetssynpunkt. Men samtidigt leder detta till en ökad vägtrafik. Andra transportslag som funnits tidigare slås ut, eller också blir det inte möjligt att utveckla andra transportslag som är miljövänligare och säkrare —t.ex. järnvägen. Vi har ju inte råd med parallella järnvägsoch vägsystem överallt. På lång sikt leder detta till att trafiksäkerheten påverkas negativt. Trafikolyckorna blir allvarligare när hastigheterna ökar. Utsläppen blir större. Vi är alltså så att säga inne i en spiral. Sedan kommer behoven och kraven. När det blir trångt på vägen, måste nya vägar återigen byggas. Så fortsätter man med en kortsiktig miljöoch trafiksäkerhetspolitik som bara resulterar i sämre miljö och minskad trafiksäkerhet. Det vore bra om socialdemokraterna öppnade ögonen något och såg hur det egentligen förhåller sig på lång sikt. Skall vi lösa de miljöproblem som faktiskt hotar skogar, sjöar, mark och hav — den situationen befinner vi oss faktiskt redan i —, måste man våga attackera även vägtrafiken. Då räcker det inte med att bara se över prognoserna, Olle Östrand, för vad hjälper det? Inte bidrar prognoserna när det gäller trafikutvecklingen till att några miljöproblem kan lösas. Sedan vill jag framhålla att vi i miljöpartiet inte har presenterat ett enda förslag som, om det förverkligades, skulle kunna leda till en försämrad framkomlighet på vägarna, tvärtom! Befintliga vägar skall skötas och göras så framkomliga som möjligt. Samtidigt vill vi dock satsa stort på järnvägssystemen och de spårburna transporterna. Vi vill att så mycket gods och en så stor del av persontrafiken som möjligt skall föras över på järnvägen och kollektivtrafiken i storstäderna. Det är ju i huvudsak i storstäderna som trafiken ökar, inte i glesbygden, som Olle Östrand förespeglade här. Vi skulle alltså kunna komma åt miljöproblemen. Men detta är inte möjligt om man i stället satsar pengar på nya motorvägar kors och tvärs i landet — det borde även socialdemokraterna till slut inse.
Fru talman! Faktum är, Roy Ottosson, att ett byggnadsanslag som minskas med tre fjärdedelar leder till totalstopp för förbifarter. Det blir inte någon bättre miljö i tätorterna. I stället blir miljön sämre, även på många mindre orter i vårt land. Så till Görel Bohlin. Det gäller då storstadstrafiken. Jag har tidigare sagt att det är på tiden att framför allt ni i Stockholm bestämmer er för hur ni vill ha trafiken ordnad. Men det tycks vara väldigt svårt. Storstadstrafikkommittén kommer att lägga fram sitt betänkande senare i år. Det är min förhoppning att de förslag som där kommer att presenteras också kan förverkligas. Jag är helt övertygad om att även ni här i Stockholmsområdet då får en bättre trafikmiljö. I Sverige finns det ungefär 400 000 km vägar och 11 000 km järnvägar. Således kan vi aldrig ersätta landsvägstrafiken med järnvägstrafik, utan många av transporterna måste ske på landsväg. 270 miljoner ton av de 350 miljoner ton som lastbilarna transporterar fraktas på sträckor understigande 10 mil. I dag finns det t.ex. 89 mejerier i Sverige. Tankbilar hämtar 10 miljoner liter mjölk på bondgårdar runt om i vårt land. Från dessa 89 mejerier distribueras mjölken med lastbil till 8 800 livsmedelsbutiker. Vidare finns det 600 000 villor i detta land som uppvärms med 1,3 miljoner kubikmeter eldningsolja, vilken måste transporteras med lastbil från de ca 50 depåer som finns i vårt land. Dessutom finns det ungefär 25 000 byggarbetsplatser som för sin verksamhet kräver lastbilstransporter. Mot den bakgrunden, mina kära vänner Viola Claesson och Roy Ottosson, måste vi ha ett bra vägsystem — det är det enda som gäller, för det finns inget bra alternativ. Genom att förbättra vägarna bidrar vi till minskade avgasutsläpp, en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. För att kunna behålla och utveckla industrisamhället och den spridning i fråga om befolkning och näringsliv som finns i dag måste vägarna vara bra. Vad vi måste diskutera är hur utsläppen från biltrafiken kan minskas. Jag tror inte att vare sig Viola Claesson eller Roy Ottosson har sagt ett enda ord om den saken i dag. Kanske är det på sin plats att senare ta upp en sådan debatt.

Fru talman! Jag har i min hand en skrivelse från Statsanställdas förbund i Västerbotten där man säger följande: ”Vägnätet i Västerbotten försämras från dag till dag. Eftersläpningen av vägunderhållet är idag uppe i storleksordningen 400 miljoner på länets allmänna vägar. Av den totala beläggningsbudgeten i Västerbotten går 30 96 utav den till att hålla E4:an genom länet totalt 24 mil i någorlunda skick.” Som flitig trafikant på Västerbottensvägar kan jag verkligen instämma i vad Statsanställdas förbund i Västerbotten här säger. Vägarna i Västerbotten är i mycket dåligt skick. IT årets allmänna motionsflod bidrog jag med en motion, där jag pekade på de brister som finns och den sneda fördelning av medel som sker i vårt län. Motionen överensstämmer med den partimotion som Anna Wohlin-Andersson sitt anförande i dag försvarade med bravur och där skälen anges till att vi i centerpartiet vill ha en annan fördelning av medlen till vägarna. När regeringen då inte ger medel till underhåll av vägarna, går den ut och försöker vidta åtgärder för att förhindra en ytterligare försämring av vägarna genom att införa dubbdäcksförbud vissa delar av året. På försök har förbudet införts en månad tidigare och upphävts en månad tidigare jämfört med den förra perioden. Denna försöksperiod, som nu har gått till ända, skall utgöra underlag för beslut som skall fattas vid halvårsskiftet om dubbdäckens vara eller icke vara. I diskussionen om dubbdäcken har det inte tagits någon hänsyn till vad dubbdäck egentligen åstadkommer i fråga om vägslitage. Forskningsuppgifter tyder klart på att det lilla vägslitage som uppstår utgör ungefär 5 90 av de totala vägslitaget i närheten av storstadsområdena. För övrigt märks inte dubbdäcksslitaget. Vad är det då som orsakar ett stort slitage på vägarna? Jo, det är den tunga trafiken. Jämfört med den planering som låg till grund för vägbyggandet för ett tiotal år sedan har vägtrafiken ökat många gånger om. Den tunga trafiken ökar alltmer, eftersom allt fler av de tunga transporterna också läggs över från järnväg till landsvägsnät. Då sätter man i stället in åtgärder för att förstärka broar, men de vägar som går mellan dessa broar får inga anslag utan skall vara i samma skick som förut, medan de tunga transporterna hela tiden växer och nöter på vägarna. Dubbdäckslagen har visat sig vara mycket svår att följa. I år upphörde möjligheten för laglydiga medborgare att använda dubbdäck efter påsk, den 2 april. Påsken infaller vid olika tider under året, nästa år den 22 april och året därpå den 7 april. Tidigare kunde man ha dubbdäck fram till den 1 maj. Många har nu fått böta därför att de haft dubbdäck på sina bilar efter den 2 april, trots att de bor i områden där det kan befaras att det kommer snö. Dubbdäckslagen är trubbig, eftersom den slår likvärdigt över hela landet, trots att klimatet är ett annat i de norra delarna av landet än i de södra delarna. Även i Småland, Östergötland och Västergötland inträffar halkperioder i april månad. Inför den prövning som skall ske av dubbdäckslagen bör stor hänsyn tas till de synpunkter som jag har framfört. Jag anser vidare att det inte finns några skäl som talar för en avgiftsbelägg Prot. 1988/89:107 ning av dubbar. En trafiksäkerhetsåtgärd som vi vet betyder mycket skallinte 2 maj 1989 avgiftsbeläggas. Bilisten betalar redan i dag en högre kostnad för de däck som han använder — de dubbdäck som innebär att man är säkrare i trafiken. Den dubbdäckslag som tidigare har gällt bör vara aktuell även fortsättningsvis. För busschaufförer och chaufförer i tunga lastbilar som inte kan använda dubbdäck i framtiden kommer det att bli mycket bekymmersamt. De har redan i dag stora kostnader och svårigheter att hinna med de transporter som de skall utföra, och de är helt beroende av ett bra däckmaterial. Därför skulle ett dubbförbud vara av ondo för dem. Jag vill också ha en lag som är möjlig att tolka, inte så att olika poliser tolkar lagen olika och männniskor döms olika, beroende på i vilket polisdistrikt de anträffas. Det är inte bra med sådana lagar. Det är inte bra med en dubbdäckslag som innebär att människor skadar sig i trafiken.

Herr talman! För några ministrar sedan och även för några år sedan bjöds kommunikationsministern till Bohuslän för att han skulle titta på den berömda väg E 6. Det var långt innan både Viola Claesson och jag över huvud taget hade någon aning om vad Scandinavian Link stod för. Inom parentes sagt är det ganska märkligt att man i diskussionen om Scandinavian Link aldrig hört talas om att det i Scandinavian Link-kommitténs synpunker även ingår en järnväg upp till Norge. Det glömmer man ofta bort. Vi hade alltså bjudit in kommunikationsministern för att titta på vägen och att åka den tillsammans med företrädare för samtliga partier i Bohuslän. Kommunalfolk mötte upp i varje kommun som han besökte. Alla var över partigränserna överens om att det var angeläget att bygga ut E 6 till en motorväg fram till Gläborg och därefter en motortrafikled upp till norska gränsen. Det var alltså innan diskussionen om den förhatlige Gyllenhammar och Scandinavian Link kom upp — som en del är så fixerade vid i varje anförande. Det finns ett massivt tryck för att denna väg skall kunna byggas. Inte minst hälsade vi med tillfredsställelse när herr talmannen var industriminister, när Uddevallapaketet presenterades och denna väg kunde komma till stånd mycket tidigare än vi hade krävt och kunnat drömma om. På E 6 genom Bohuslän är 60 96 av den tunga trafiken utländsk trafik, och 25 Ye av persontrafiken är utländsk trafik. På sommaren är det en turistväg. Det är en lokalväg för befolkningen, en regional väg, en riksväg och en internationell väg. Det är dyrt att bygga vägar i Bohuslän, och därför säger en del ekonomer att det är mer ekonomiskt lönsamt att bygga vägar där man inte behöver spränga i berg. Det är självklart att det blir dyrare att bygga en väg i ett landskap med berg och dalgångar, men skall inte vägar byggas där de behövs? Av regionalpolitiska skäl har vägar naturligtvis byggts i glesbygd, och detta 83 vägbyggande vill nu miljöpartiet utöka ytterligare. Vi har också hävdat att det måste byggas vägar där de behövs. Jag bor och verkar i Bohuslän, nära ett lasarett, och jag ser hur ambulanserna kommer körande. Under de år som jag har haft körkort och kört på E 6 har flera hundra människor dödats eller skadats och blivit handikappade på vägen. När vi pratar om samhällsekonomi kan jag ställa frågan till Viola Claesson: Hur mycket är ett liv värt? Hur mycket är det värt för människor att slippa sitta i rullstol eller vara handikappade för resten av livet? Det som egentligen föranledde mig att gå upp i talarstolen var — nu vill inte jag ta de orden i min mun — det vi har hört av vissa debattörer, nämligen att det pratas strunt, att det är gallimattias, att det är oförskämdheter och att en del inte begriper någonting. Den enda som begriper någonting är Viola Claesson, som representerar folket. Vad är det egentligen för lokal opinion som vill stoppa motorvägsbygget? Det märktes ingenting i senaste valresultatet. Vi som har förespråkat att vägen måste byggas ut av miljöskäl, sysselsättningsskäl, trafikskäl och vad Viola Claesson än kan komma på, vet att det finns en kraftig, bred majoritet för att denna väg skall komma till stånd. Men det är bara Viola Claesson och hennes parti samt eventuellt några miljöpartister som representerar folket. Är det Viola Claessons demokratibegrepp, att ett litet fåtal skall bestämma över majoriteten? Eller skall man acceptera att vi här i riksdagen under flera riksmöten har fattat beslut i denna fråga med en kraftig och bred majoritet "men att det fortfarande bara är Viola Claesson som begriper något. Alla andra begriper inte någonting, utan det är enbart Viola Claesson som representerar folket. Jag vill ha detta sagt, herr talman, eftersom att man i varenda diskussion kan få för sig att människorna i Bohuslän är motståndare till detta bygge. Det finns en liten minoritet som är det. Men den stora majoriteten anser av många olika skäl att det är nödvändigt att få en väg. Oavsett vad vi tycker kommer danskar, norrmän och andra att köra genom Bohuslän. Men det som är viktigt är att vi ställer krav på bilindustrin. Det är inte vägen det är fel på. Det är i så fall den som kör på vägen det är fel på. Då måste vi dämpa våra hastigheter. Därför hälsar jag tillsammans med socialdemokraterna i Bohuslän med tillfredsställelse att hastigheterna under sommaren kommer att sänkas, vilket vi för övrigt tycker att man borde göra över huvud taget. Vi borde sänka hastigheterna på våra vägar för att få en bättre miljö. Herr talman! Det finns andra som representerar folket också. Jag tycker att man borde ta hänsyn till det, när man utgår från att själv vara den ende företrädaren för folket.

Herr talman! Det var mycket på en gång, Lennart Nilsson. Vem som företräder folket tycker jag inte att vi skall kivas om här. Jag har inte påstått att jag ensam företräder folket. Jag kan bara konstatera att vpk vid valet 1988 fick in en riksdagsledamot från Bohuslän och från just detta område. Vpk är det parti i Bohuslän som har funnits längst och som dessutom har motarbetat frågan om ett motorvägsbygge. Samtidigt är vi det parti som kämpar för att bygga ut järnvägen. Nu lyckades Lennart Nilsson hålla ett ganska långt anförande utan att säga ett ord om järnvägen. Man skulle nästan kunna få för sig att han inte heller bryr sig om den, att han inte vill bygga ut den eller att satsningar på vägen inte påverkar hur järnvägstrafiken och järnvägens framtid skall se ut. Ett motorvägsbygge leder inte bara till att det alstras mer biltrafik på vägen. Det leder också till att förutsättningarna för trafiken på järnvägen undergrävs. Detta är så självklart att jag egentligen inte skulle behöva ta upp det. Men eftersom Lennart Nilsson inte nämnde ett ord om det, måste jag faktiskt göra det. Tror Lennart Nilsson att, i motsats till vad alla utredningar faktiskt har visat, en färdig motorväg i Bohuslän inte leder till ökad trafik på vägen? Det är det ena. Det andra är när Lennart Nilsson med ett mycket behagligt tonfall gör sig till tolk för alla dem som har drabbats genom trafikolyckorna på denna väg i Bohuslän. Han skulle vilja se ett färdigställande av motorvägen just för att minska antalet olycksoffer. Minsta antalet trafikolycksfall skulle vi få inte bara om vi sänkte hastigheterna utan också om vi överförde framför allt det tunga godset till en järnväg som även rustades upp för att ha kapacitet att ta emot tungt gods. Jag har själv talat med sådana som kör utryckningsfordon, t.ex. ambulanser. Det mest besvärande i trafiken för dem, Lennart Nilsson, är faktiskt de tunga transporterna som nästan korkar igen den farliga vägen E 6. För den är farlig. Det jag och många med mig tror hade varit den bästa lösningen för att minska antalet olycksdrabbade, hade förutom att bygga ut järnvägen varit att, som också vägverket hade tänkt, förbättra vägen utan att göra den till Sveriges genom historien dyraste och mest luxuösa motorvägsprojekt.

Herr talman! Jag missade tyvärr inledningen av Lennart Nilssons anförande. Jag var ute och drack vatten. Men jag hörde så pass mycket av avslutningen att jag förstod att han pläderade för motorvägsbygget genom Bohuslän och gjorde sig till tolk för folket i Bohuslän också, vad jag förstod. Jag vill bara upplysningsvis tala om för socialdemokraterna att ScanLink och motorvägsbygget i Bohuslän i synnerhet, är något av miljörörelsens första stora testobjekt för regeringens nya miljöpolitik, för att se om den verkligen betyder någonting, för att se om den verkligen betyder att man skall ändra på de storskaliga satsningarna på miljöförstörande vägtrafik, t.ex. Det finns fortfarande en parallell järnväg, som är dålig men som man kan rusta upp som ett alternativ. På den skulle Volvo kunna sända sina transporter i stället för på väg. Det gäller naturligtvis också den tunga godstrafik mellan Norge och kontinenten som går längs kusten. Men någon satsning blev det inte från socialdemokratins sida, utan det blev en ny motorväg. Det var också fullt möjligt med en skonsammare förbättring av nuvarande vägsträckning. Är man ute efter trafiksäkerhet, skulle man dessutom ha tagit itu med andra delar av vägen. Bohuslän har den mest katastrofala utvecklingen i Sverige vad gäller på bl.a. avgasutsläppen. Här är toleransgränsen för ökade utsläpp minimal eller rättare sagt obefintlig. Varje ökning av avgasutsläppen innebär ökad förstörelse av naturtillgångar, skog, vatten och hav. Det vet alla. Ingen kan förneka detta; det är vetenskapliga sanningar, som ingen förnekar — offentligt i alla fall. Detta var alltså ett tydligt testfall för att se vad socialdemokratins nya miljöpolitik är värd. Facit har vi fått här i kväll. Lennart Nilsson pläderar för fler motorvägar. Järnvägsvarianterna går han tyst förbi. På dem skall det inte satsas, tydligen. Socialdemokratin står för ökad försurning, havsdöd, skogsdöd och vägrar förstå att det är detta man håller på med.

Herr talman! Jag inledde mitt anförande, Viola Claesson, med att tala om järnvägsdelen i Scandinavian Link, som Viola Claesson vid varje tillfälle som hon skäller på Gyllenhammar och Scandinavian Link glömmer bort. Dessutom har jag fått för mig att vi här i kammaren för några timmar sedan röstade om järnvägstrafiken och att debatten nu gäller en vägdiskussion. För Roy Ottosson kan jag tala om att samtliga bohuslänningar här i riksdagen har i en sexpartimotion föreslagit att Bohusbanan skall byggas ut till Norge. I dag har vi tillsammans röstat på förslaget i den motionen, dvs. på den reservation som fanns om detta. Tyvärr har vi inte fått med oss andra ledamöter av kammaren. Vår linje är helt klar: vi vill bygga ut Bohusbaran, men nu diskuterar vi vägar. Roy Ottosson sade i sitt tidigare inlägg att miljöpartiet inte vill försämra framkomligheten på våra vägar. Men det var precis vad miljöpartisten i Göteborgs och Bohusläns länsstyrelse föreslog förra måndagen. Han sade att man måste minska framkomligheten på våra vägar i Bohuslän. Det var hans förslag, och det innebär ju inte några lättnader från miljösynpunkt. Bilar som står stilla och spyr ut avgaser gör ju inte miljön bättre. Vi kan konstatera att oavsett om vi bygger vägar eller inte så kommer för Viola Claesson och Roy Ottosson varje förbättring av E 6 att ingå som ett led i Scandinavian Link, eftersom det passar deras syfte. Vi kommer att få en ökad trafik oavsett om vi bygger ut och förbättrar E 6 eller inte. Alla utredningar talar för det. En hel del kan vi inte påverka själva, eftersom det är fråga om internationell trafik. Skall vi stänga av våra gränser mot Norge och söderut, så att vi inte kan ta emot några utlänningar som vill köra genom landet eller komma hit och turista i det vackra Bohuslän? Vi kommer alltså att få en ökad trafik, oavsett vad vi tycker. Därför måste vi ställa krav på bättre bilar och lägre hastigheter, som vi socialdemokrater i Bohuslän har föreslagit. Vi anser att det skulle vara ett ekonomiskt vansinne att anta en reservation i vilken man föreslår att ett bygge skall avbrytas, där man redan har byggt bropelare, har schaktat undan mark och skulle få betala enormt stora summor i skadestånd utan att få ut någonting av det hela. Det leder inte till en förbättrad miljö. Vi är övertygade om — och det stämmer med svaren från de forskare som har blivit tillfrågade — att man, om man får en lugnare hastighet, om trafiken inte ökar mer än normalt, får en bättre miljö tack vare den här motorvägen. Det är helt klart. Vi får en bättre miljö än om vi skulle fortsätta att köra på den gamla krokiga E 6, där det blir stopp titt och tätt. Det är bara att konstatera att vi får en bättre miljö med den bättre väg som man nu håller på med att bygga.
Herr talman! Georg Andersson är kvar i kammaren — det är bra. Han var nyligen på en debatt i Bohuslän som Statsanställdas förbund var en av initiativtagarna till. Det var framför allt järnvägsfolket inom Statsanställdas förbund som hade ordnat den här debatten. Det ordnas inte några större debatter av någon inom arbetarrörelsen för att propagera för motorvägsbyggande, men allt fler debatter anordnas därför att man vill satsa på järnvägen i stället för på ScanLink, motorvägar eller Öresundsbro. Vid det här tillfället var alltså Georg Andersson närvarande. Han intervjuades på väg därifrån. Han såg från tåget ...
Jag vill erinra Viola Claesson om att Viola Claesson erhöll ordet för replik på Lennart Nilssons anförande.
Herr talman! Ja, det stämmer, men det här är viktigt för den här debatten, eftersom det handlar om järnvägssatsningar. Georg Andersson ansåg alltså — och jag gissar att Lennart Nilsson tycker likadant — att den lilla å som hade raserats, dvs. den miljö som verkligen inte har blivit bättre genom motorvägsbyggnationen, skulle man kunna hoppa över på ett ben. Jag ser inte riktigt så på det hela. När jag hör Lennart Nilsson plädera för motorvägsbyggnationer tänker jag mer på hur Birgitta Dahl tilltalade sina partikamrater med tanke på miljön, det som många trodde skulle komma att leda till att man verkligen stoppade motorvägsbygget i Bohuslän. Hon sade: Vår stund på jorden, kamrater, skall bli den stund då vi återupprättar respekten för människan och naturen i samspel. Vi skall under vår livstid återskapa vår barndoms gröna skogar, rena friska luft och klara källsprång. Jag tror inte att Birgitta Dahl tyckte att det var riktigt att bryta mot naturresurslagen så som regeringen uppenbarligen gjorde, då den gav klartecken till att bygga motorvägen i Bohuslän. Det är min och vpk:s uppfattning liksom uppfattningen hos miljöfolk och de delar av fackföreningsrörelsen som inte heller vill se motorvägen byggas, att man inte har rätt att bryta mot naturresurslagen för att bygga vägen. Hur man än vänder och vrider på saken, Lennart Nilsson, så har miljön inte blivit bättre, utan den har raserats i mycket viktiga delar av Bohuslän där man har byggt vägen. Dessutom — det har Roy Ottosson berört ganska mycket här — är det oomstritt att trafiken ökar i och med att motorvägen blir klar och att de utsläpp som blir följden ytterligare skadar skogarna. Den som aldrig så litet har brytt sig om de utredningar som har gjorts i Göteborgs och Bohus län och i Älvsborgs län har fått klart för sig att skogsskadorna i vissa områden, bl.a. de områden som vi nu talar om, är lika allvarliga som skogsskadorna i Prot. 1988/89:107 Västtyskland. För dem som fått detta klart för sig finns ingen annan väg att gå än att först och främst satsa på järnvägen och därefter se till att det blir så få tunga transporter och så litet bilar som möjligt på en förbättrad väg, E 6.

Herr talman! Det är bra att Lennart Nilsson röstade på Bohusbanan. Men röstade han också på alla de andra banorna som var precis lika berättigade att få en satsning? Eller var det här bara en lokal grej för den lokala pressen, för den lokala opinionen? Jag har ofta sett det mönstret här i kammaren och är litet förvånad över att det är på det sättet, att man har lokala grejer för att tillfredsställa opinionen på platsen men inte drar konsekvenserna för hela landet. Det är något slags bygdepolitik. Är det så att man verkligen vill satsa på järnvägen, måste man satsa över hela linjen, så att vi får ett bra system. Då handlar det om större investeringar, rejäla investeringar. Det är också bra att Lennart Nilsson vill sänka hastigheten på vägarna. Det är ett krav som vi har drivit länge och väl, och vi kanske får gehör till slut. Sänk hastigheten till 90 km/tim generellt! Det är bra för miljön. Och det är bra för trafiksäkerheten i hela landet. När det sedan gäller minskad framkomlighet tog Lennart Nilsson upp ett exempel som visade att miljöpartiet i Göteborg tydligen hade velat minska framkomligheten någonstans. Eftersom jag inte känner till detaljerna i Göteborg — det kan gälla en bilfri innerstad eller något annat lokalt — så kan jag självfallet inte kommentera det exemplet. Vad jag däremot har sagt tidigare i kammaren i dag är att vi i detta betänkande inte har lagt fram något enda förslag som går ut på att minska framkomligheten för vägtrafiken. Det är vad jag har sagt, och det står jag fast vid. Tvärtom föreslår vi förbättringar när det gäller drift och underhåll av vägar osv. Ja, det gäller att stoppa i tid, och jag kan bara beklaga att den här motorvägen redan byggs. Detta är, som jag sade tidigare, det första riktigt stora testfallet för miljörörelsen. Och socialdemokraterna har bekänt färg, men ni kan ändra färg ännu.

Herr talman! Jag trodde att Roy Ottosson kände till Göteborgs och Bohus län, eftersom han tidigare nämnde hur skogarna i Bohuslän ser ut. Länsstyrelsen i Göteborg är en länsstyrelse för Göteborg och Bohuslän. Samma länsstyrelse diskuterar alltså frågor som berör både Göteborg och Bohuslän. Det var i det sammanhanget som miljöpartisten föreslog att man skulle minska framkomligheten på våra vägar för att bilarna skulle stanna upp. E 6 är den Europaväg i landet där trafiken ökar snabbast trots den dåliga standarden. Det är bara att konstatera att sådan är verkligheten. Vi hade för några timmar sedan en diskussion om järnvägspolitiken i samband med behandlingen av betänkande 16, Viola Claesson. Det betänkande som vi nu resonerar om handlar om vägfrågor. Kommunikationsfrågorna hänger ihop, men jag kan inte hjälpa att man i debatten har skiljt de här frågorna. Men nu talar vi om vägar, och jag har nämnt att vi socialdemokra ter i Bohuslän — jag kan förresten i den här frågan tala för alla partier — slår Prot. 1988/89:107 vakt om Bohusbanan. 2 maj 1989 När det gäller bäcken i Ljungskile är det kanske möjligt att man kan hoppa över den om inte på ett ben så kanske på två. Jag vill bara konstatera att vägverket har utfört ett arbete för att klara av de problem som finns i samband med utbyggnaden och att bäcken inte kommer att över huvud taget skadas på något sätt. Den här flodpärlmusslan som skulle vara så unik — och som även finns i Ammerån och Hemån, efter vad jag har lärt mig i bostadsutskottet— kommer man att kunna bevara, och man kommer att klara fisken osv. Jag har varit ordförande i LO-distriktet i Västsverige. Vilket fackförbund är egentligen motståndare till en utbyggnad? Fackföreningsrörelsen i Västsverige anser att det är viktigt att man bygger färdigt den här vägen. Det skulle vara ett vansinnigt slöseri om man avbröt ett vägbygge som redan är på gång. Viola Claesson säger att det inte finns någon som propagerar för motorvägen. Men beslutet är fattat, och vi håller på att bygga den. Nu skall vi se framåt och på hur framtiden skall se ut både när det gäller järnvägar och förbättringar av E6-an. Det behövs både för miljön och för människorna som skall klara sin livhank. Det är viktigt. Vi måste bygga vägar där vägar behövs.

Herr talman! Att det är viktigt med goda kommunikationer har vi hört tidigare i debatten om järnvägarna, och det har vi också hört i denna debatt som handlar om vägarna. Järnvägarna är viktiga, men tyvärr finns det inte så många järnvägar som når många orter. Dels har många järnvägar lagts ner, dels finns det orter som aldrig har haft och aldrig kommer att få någon järnväg. Vägarna är därför vårt allra viktigaste transportsystem. Vägarna är av yttersta vikt för utvecklingen i våra olika regioner, och då kanske främst i skogslänen. Om vi menar någonting med att ”hela Sverige ska leva” måste vi också se till att vi har bra vägar i hela vårt land, vilket för närvarande inte är fallet. Jag vill instämma i allt det som Anna Wohlin Andersson sagt här tidigare om behovet av upprustning av vårt vägnät. Jag håller också med Olle Östrand när han säger att det är viktigt med bra vägar i hela vårt land. Men vi har tyvärr inte bra vägar i hela landet. Vi har i stället många undermåliga vägar, vilket gör att anslaget till vägväsendet är otillräckligt. Vi har bl.a. många mil grusvägar som alltjämt saknar beläggning. Medelstilldelningen för dessa vägar är alltför knapphändigt tilltagen. Det har i den här debatten talats mycket om det övergripande målet för vägarna. Jag skall begränsa mig till att tala litet om problematiken i Värmland. Jag yrkar bifall till motion T228 som är en gemensam motion från centerpartiet, moderaterna och folkpartiet och som tar upp vägförhållandena i Värmland. En av våra största vägar, kanske den viktigaste vägen i Värmland, är E 18 som sträcker sig i från Stockholm till Oslo. Vägen har på långa sträckor en bra standard. Det finns dock flaskhalsar som det är angeläget att man rättar till. 89 sträckningen närmast norska gränsen. Där blir långtradarna vintertid stående så fort det blir halt i de branta backarna upp mot gränsen. Det är här viktigt med en snar förbättring, men till detta saknas medel i vägverkets budget. Vi har också många andra vägar som är av stor betydelse för utvecklingen i Värmland. Jag kan inte räkna upp alla, men jag vill i alla fall ge några exempel. Vägarna i Västvärmland är i stort behov av upprustning. Det gäller t.ex. väg 61 som har sträckningen Karlstad—-Arvika—-Kongsvinger, där många avsnitt snarast borde förbättras. På samma sätt är det med väg 234 mot Sunne, och på den vägen finns det också en mycket omfattande turisttrafik. Det finns också stort behov av upprustning av väg 62 genom Klarälvsdalen. Den vägen är av utomordentligt stor betydelse för utvecklingen i norra Värmland, där man under lång tid har brottats med stora problem. Samhället och andra intressenter har satsat stora belopp i Branäs skidanläggning. Inte minst av den orsaken behövs en upprustning för att vägen skall klara av trafiken med alla turister som reser till området. Vi har i Värmland ett mycket omfattande nät av vältrafikerade grusvägar. Det rör sig om ca 30 mil grusväg. De här vägarna borde beläggas, men till detta finns inga pengar. När det gäller grusvägarna finns det referensobjekt i hela Värmland. Jag kan börja på Värmlandsnäs i söder och gå vidare mot Årjäng, Eda, Arvika, Sunne, Torsby och även till kommunerna i centrala och östra Värmland. Överallt klagas det på dessa dåliga grusvägar som är i undermåligt skick. Det har sagts många vackra ord om att ”hela Sverige ska leva”. Vägarna är då av utomordenligt stor betydelse. Det är därför högst nödvändigt att, i enlighet med centerns förslag, under en tioårsperiod anslå 500 milj.kr. årligen för att vi skall få våra grusvägar i någorlunda skick. Herr talman! Det låter kanske gnälligt att ta upp så många objekt som jag nu har gjort, men behovet av högre väganslag är i Värmland, liksom på många andra håll i landet, mycket stort. Jag vill påstå att vägfrågorna är bland de frågor som engagerar många människor ute i skogslänen. Det finns dåliga vägar där, och människor vill kämpa för att få vägar av bättre standard. Jag vill därför yrka bifall till motion T228 och till de reservationer som centern står bakom i detta betänkande.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionerna T326 och T327 i trafikutskottets betänkande nr 15. Jag är inte nöjd med den behandling motionerna har fått. Jag vill först kommentera motion T327, som berör väganslagen till Stockholmsregionen. Denna region präglas av att där finns många kommuner och att de har en gemensam marknad för boende, sysselsättning, service och rekreation. Det ställer stora krav på vägnätet och det kollektiva trafiksystemet. När det gäller trafiksituationen befinner sig Stockholmsregionen i dag i ett kritiskt läge. Underhållet av våra vägar är eftersatt. Det behövs stora investeringar för utbyggnad och förbättring av vägnätet i alla våra kommuner. Det får inte bli så, att ytterkommuner som Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn glöms bort till förmån för de centrala delarna av länet. Som ett exempel på hur slitna våra vägar är, vill jag nämna att det i dessa kommuner finns vägbanor som har djupa spår. Jag har själv nyligen kört på de här vägarna. Man behöver knappt styra bilen. Det är bara att följa spåren. För att man skall klara av den svåra trafiksituationen i Stockholmsområdet behöver man föra över en större andel av väganslaget till denna region en vad man för över i dag. Herr talman! Jag är medveten om att trafiksatsningar är en fråga om prioritering för länsstyrelsen, och att länsstyrelsen överlägger med vägverkets huvudkontor om sådana satsningar. Jag kan också instämma i vad utskottet anfört i denna fråga, nämligen att det inte är lämpligt att riksdagen tar ställning till fördelningsfrågor när det gäller vägväsendet i olika län. Men jag anser det viktigt att olika problem och viljeyttringar, särskilt i vad gäller det mycket bristfälliga vägunderhållet, förs fram här i riksdagen. Herr talman! Jag vill också helt kort kommentera motion T326, som handlar om att ersätta vägfärjor med broar. Det är positivt att en översyn pågår, men jag anser att detta arbete kan intensifieras. Att ersätta färjor med broar kan i många fall anses som en investering. Färjorna är dyra i drift och olämpliga från miljösynpunkt. Vissa färjor behöver bli föremål för en översyn och upprustning, detta gäller även fästen m.m. Jag anser att man noga bör överväga att ersätta färjorna med en bro innan stora investeringar görs. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, men jag hoppas att vad jag anfört tas i beaktande av regeringen och trafikutskottet i det fortsatta arbetet. Jag skall återkomma i saken om inte tillräckliga förbättringar görs.

Herr talman! I Stockholmsregionen finns tåg och tunnelbana, väl utbyggd busskollektivtrafik och två flygplatser. Vägverket har tilldelat Stockholmsregionen en större andel av LTA-anslaget än vad någon annan region har fått. Jag tycker att Christina Pettersson och hennes partikamrater bör tänka på alla de delar av Sverige där människorna bara har en dålig väg. Den väg vi pläderar för utanför Stockholmsregionen kommer inte ”bara” de bofasta till del, utan den är också till glädje för stockholmarna när de helt naturligt vill komma ut till sina fritidshus eller till naturen. Jag skulle vilja skicka med Christina Pettersson ett gott råd: Anlägg en större parkeringsplats vid tunnelbanans ändstation i Täby, så slipper vi en halv mil lång bilkö utanför Norrtäljevägen med människor som väntar på att få komma in till Stockholm.
Herr talman! Jag vill kortfattat kommentera vad Anna Wohlin-Andersson anförde. Jag har lyssnat på debatten i kväll, och det är med intresse jag har följt den. Jag har förståelse för de synpunkter som människor från övriga landet anför mot Stockholmsregionen. Ni tycker vi har det bra här i Stockholm. Då tänker ni på Stockholms innerstad, som har en mycket väl utbyggd kollektivtrafik jämfört med den som finns i landsorten naturligtvis. Men det behövs stora upprustningar, som sagt. Det är inte bara tätorten Stockholm det handlar om. Jag kommer själv från en glesbygdskommun i Stockholmsregionen. Vi har också vägar som saknar beläggning, och vi har en kollektivtrafik som verkligen inte fungerar särskilt bra. Jag förstår de problem som finns ute i landet. Men i Stockholmsregionen, där så många människor bor och där det finns så stora brister, är det nödvändigt att det i framtiden görs stora investeringar och förbättringar.
Herr talman! Det var ett mycket balanserat inlägg som Christina Pettersson gjorde nu. Jag vill därför säga att jag egentligen inte tycker att ni har det så förskräckligt bra i innerstaden när det gäller trafikmiljön. Det är ändå här i den allra största staden i Sverige som vi har den dåliga trafikmiljön i innerstaden. Detta beror på trafikrytmen, på bilarnas kondition och sådana saker. Jag instämmer i det som sagts förut om att vi behöver kringfartsleder för biltrafiken och att vi behöver en bättre satsning på kollektivtrafiken. Det är den delen av problemet. När det gäller fördelningen av väganslaget över landet vidhåller jag det jag förut har sagt.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i det som Karin Israelsson anförde angående dubbdäcken och även hänvisa till s. 73 i det betänkande som vi diskuterar, där Anna Wohlin-Andersson har ett särskilt yttrande som står i samklang med det som Karin Israelsson framförde. Herr talman! Goda kommunikationer är en förutsättning för regional utveckling och balans. Detta gäller i hög grad Norrlands inland, där kommunikationernas standard är helt avgörande för möjligheterna att uveckla näringslivet. I det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade våren 1988 framhölls bl.a. att samspelet mellan de trafikpolitiska och regionalpolitiska åtgärderna borde förstärkas och anpassas till de förutsättningar som finns i olika regioner. Med hänvisning till detta riksdagens tidigare uttalande förväntar vi oss i Jämtlands län att det inte stannar vid vackra ord utan att de regionalpolitiska åtgärderna verkligen anpassas till vårt läns förutsättningar! Jag har i motion T343 redovisat hur läget är i dag beträffande vägnätet och vad som krävs för att nå angivna mål. Bara för huvudvägnätet i länet krävs åtgärder på ca 23 mil och investeringsmedel om ca 500 milj.kr. Utöver detta krävs särskilda insatser inom ramen för det s.k. bärighetspaketet. Liknande krav som dem som jag för fram i min motion förs också fram i motion T250 av socialdemokraterna på Jämtlandsbänken. I årets budgetproposition pekar kommunikationsministern på att tjälskadade vägar begränsar utvecklingsmöjligheterna i vissa områden. Vårt län är ett ”visst område”. Som uppenbara exempel på detta anger dåvarande ministern begränsningar i skogstransporterna under tjällossning och problem under samma tid för turistnäringen i Norrlandslänen. Till följd av detta Prot. 1988/89:107 anvisar ministern som ett nära och angeläget investeringsmål att vägar med 2 maj 1989 en trafik omfattande 250-1 500 fordon per dygn skall vara i så bra skick att de i vart fall skall ges god bärighet och vara belagda. Skall den ambitionen infrias medför det t.ex. att 84 km väg vid sidan om hvudvägnätet omedelbart måste åtgärdas i vårt län.

Tyvärr verkar investeringsmålet vara ganska långt borta. Jag förutsätter att trafikutskottets ledamöter har i tämligen färskt minne det studiebesök som gjordes i Jämtlands län i fjol vår. Jag kan berätta att läget inte blivit bättre. Vissa vägar är bättre lämpade att sätta potatis på än att färdas på! I en kommun vägrade föräldrar att skicka sina barn med skolbussen, eftersom vägen är så dålig att det bedömdes förenat med livsfara att köra där med en stor buss. Det är således långt mellan regeringens stolta ambitioner och det resultat som verkligheten uppvisar. Extra pengar anslogs i fjol. En prioritering av skogslänen markerades. Cirka 50 96 av de 380 miljonerna det gällde avdelades för skogslänens vägnät. Det var alldeles för litet, ansåg vi, och vi anmärkte framför allt på fördelningsprincipen. Även om det förekommer en viss medelsförstärkning, vill jag starkt understryka kravet på den regionalpolitiska profilen. Riksdagen bör ge klara anvisningar om en tydlig fördelningsmodell, som garanterar den regionalpolitiska inriktningen. Jag har svårt att se tydliga anvisningar när det gäller den här saken i utskottets skrivningar i betänkandet. Vi i Jämtlands län nöjer oss inte med den typ av fördelningsnyckel som hittills har använts. Herr talman! Jag övergår nu till att tala om yrkande 2 i min motion T343 angående förräntning på lånemedel för väginvesteringar. Jag utgår från ett gammalt krav från centerpartiet vad gäller byggande av de mycket angelägna broprojekten i Vallsundet och Rödösundet i Storsjön i Jämtland. Efter många års motionsskrivande från främst min företrädare här i riksdagen, Nils G Åsling, medgav regeringen äntligen att vägverket skulle bemyndigas att tidigarelägga byggande av vägar och broar med hjälp av lån, s.k. förskottering, från kommuner eller företag. Detta skulle helt klart underlätta genomförandet av angelägna projekt. Det är mycket angeläget att Vallsundsbron och Rödösundsbron i Storsjön byggs nu. Dessa två stora och viktiga projekt skulle kunna komma till utförande med finansiering utanför statsbudgeten. Brobyggena kan bjudas ut till entreprenörer eller konsortium av entreprenörer för att sedan kunna förhyras, s.k. leasing, av vägverket. Efter en viss tid, förslagsvis tio år, kan de helt övertas av vägverket. Om inte ett sådant arrangemang skall leda till fortsatt koncentration av investeringarna, förutsätter det att vägverket får bemyndigande att ersätta de kommuner eller företag som förskotterar en vägeller broinvestering för räntekostnaderna under tider fram till dess vägeller broprojektet inlöses. Detta skulle komma i fråga för vägprojekt i stödområdena A, B och C. Jag 93 Prot. 1988/89:107 upprepar att det är mycket angeläget att Vallsundsbron och Rödösundsbron i Storsjön byggs nu. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 11 av Anna Wohlin-Andersson och Rune Thorén.

Herr talman! I en motion, som vi socialdemokratiska ledamöter på Jämtlandsbänken lämnade in under allmänna motionstiden, pekade vi på den stora betydelse som väl fungerande kommunikationer har för en positiv utveckling i vårt län. Inte minst gäller detta våra vägar. Vi har i många sammanhang uttryckt bekymmer för det eftersläpande vägunderhållet i Jämtland. Jag tänker därför inte uppta någon tid för att upprepa det nu. Jag kan tänka mig att kammarens ledamöter kan hålla mig viss räkning för det. Det är med tillfredsställelse som vi har noterat att medlen till vägunderhåll har räknats upp väsentligt i årets budgetproposition. Vi understryker i vår motion att fördelningen av medlen måste ha en regionalpolitisk profil. Vi kräver en fördelningsmodell som garanterar detta. Utskottet hänvisar ju som svar på motionen till fjolårets trafikpolitiska proposition. Det betonas där som särskilt viktigt att vägverket i sina prioriteringar beaktar nödvändigheten av en satsning på vägar i skogslänen. Jag skall erkänna att jag hade önskat att utskottet kraftigare hade understrukit den regionalpolitiska fördelningsprofilen. Men det är ändå min förhoppning att detta skall räcka för att vägverket skall göra en sådan fördelning som vi avser i vår motion. Skulle det, herr talman, inte bli fallet, återkommer vi.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Trafikutskottets betänkande 17 behandlar riksfärdtjänsten och en proposition om denna. Målen för riksfärdtjänsten ligger kvar. Det här betänkandet handlar om en del organisatoriska frågor kring riksfärdtjänsten. Vi från centerpartiets sida är överens med utskottsmajoriteten i det allra mesta utom på en enda punkt, som vi tar upp i reservation 7. Staten skall fortfarande ha kvar kostnadsansvaret för riksfärdtjänsten, men förändringar skall ske så till vida att resp. kommuner skall tilldelas en ram inom vilken man har rätt att fatta beslutom att dela ut riksfärdtjänstbevis osv. Det här är ett nytt system, och man kan på förhand inte veta hur det kommer att slå beroende på hur mycket behovet av riksfärdtjänst varierar mellan olika kommuner. Därför har regeringen föreslagit att en del av anslaget, 80 70, skall läggas på en generell beslutsram för kommunerna, medan 20 26 skall vara kvar i en pott som skall kunna fördelas när man får klart för sig skillnaderna mellan de olika kommunerna. De resterande pengarna skall alltså användas för att utjämna sådana skillnader. Vi i centern tror att skillnaderna kan vara större i resmönster och resbehov än vad regeringen har utgått från. Vi är därför rädda för att 20 96 är en för liten del för att utjämna sådana regionala skillnader. Vi tror t.ex. att riksfärdtjänster för äldre människor i t.ex. Norrlands inland och andra utpräglade glesbygdsregioner många gånger gäller långa och därmed också kostsamma resor. Samtidigt har många av dessa kommuner ett förhållandevis litet befolkningsunderlag, osv. Vi har i stället föreslagit att en större andel, nämligen 30 96, skall reserveras för att kunna delas ut i efterhand för att justera de regionala skillnaderna i resmönstret. Vi tror att vi på det sättet har möjlighet att få fram ett mer rättvist system. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 7 till betänkandet.

Herr talman! God handikappolitik kännetecknas av att man som handikappad kan leva och delta i samhällslivet på samma villkor som om man var utan handikapp. Det kan lösas på i princip två kompletterande sätt. Det krävs att det som är vardag för icke handikappade — bostad, arbete, kultur, skola m.m. — görs tillgängligt för de funktionshindrade. Det krävs också i vissa fall speciallösningar. Ett fullt deltagande i samhällslivet kräver att man kan förflytta sig, resa korta men också längre sträckor, semestra, träffa familj och vänner och göra arbetsresor m.m. Detta innebär att handikappade skall kunna ha tillgång till egen bil. Där har vi bilstödet som hjälp. Detta innebär givetvis att kollektivtrafiken, och då hela system, görs tillgänglig. Detta skulle enligt lagen om handikappanpassad kollektivtrafik från 1979 ha varit uppfyllt efter tio år, dvs. i år. Tanken var att detta skulle ske på frivillighetens väg. Det har gått så långsamt att handikapporganisationernas representanter i det samrådsorgan som bildades för uppgiften inte tyckte att det lönade sig att vara med längre utan avgick. I dag finns det bestämmelser om inredning i tågvagnar och bussar, men det finns ingenting om hur man som svårt rörelsehindrad skall ta sig upp och ner från fordonen. Många utestängs alltså fortfarande. Riksfärdtjänsten som har som mål att svårt funktionshindrade skall kunna resa längre sträckor är avgörande för att resorna skall kunna normaliseras. Men den måste samordnas med andra insatser. Förbättrad riksfärdtjänst med bl.a. specialfordon får inte innebära att anpassningen av kollektivtrafiken fortsätter i samma långsamma tak som hittills. Det måste gå snabbare, och hela komplexet kring de handikappades resor måste samordnas. Det här har handikapprörelsen påpekat ganska ofta. Vi instämmer i handikapprörelsens krav på att de handikappades resor skall samordnas och läggas under en särskild nämnd för riksfärdtjänst, anpassning av kollektivtrafik, och för bilstödet. Där bör det också finnas en stark representation från handikapprörelsen. Vi kräver också att kollektivtrafiken handikappanpassas bättre. en särskild nämnd med övergripande ansvar för handikappades resor. Jag yrkar härmed bifall till dessa reservationer. Vi anser att det finns behov av en länsfärdtjänst, som täcker de resor som inte är särskilt långa men som innebär att man passerar kommungränser. Av statistiken över utnyttjandet framgår det att behovet av en sådan länsfärdtjänst är påtagligt och att frågan behöver snabbutredas. Detta kräver vi i reservation 2 i betänkandet. Transportrådet säger i sin utredning att ”en länsfärdtjänst skulle innebära en väsentlig välfärdsökning för de handikappade och ett stort steg på vägen mot normalisering och integrering”. Tyvärr har inte statsrådet tagit fasta på detta och fört fram förslaget i propositionen. Behovet av färdtjänst är givetvis i första hand beroende av funktionsstörningen hos individen, men det finns också fall där det går att klara sig om man reser ensam. Har däremot t.ex. en resande förälder småbarn med sig behöver föräldern riksfärdtjänst. Färdtjänsten bör ta hänsyn till detta. Vi anser att resa som måste ske med småbarn skall berättiga till tillstånd för riksfärdtjänst. Dessa synpunkter för vi fram i reservation 1. Förslag till förenklingar, generösa bestämmelser för ledsagare m.m. hälsar vi med tillfredsställelse. Rätten till ledsagare skall bestämmas av behovet och inte av någonting annat. Antalet skall alltså inte vara begränsat. Vi har en liten men viktig invändning, en detalj, när det gäller ledsagare. Det gäller person som inte är kommunalt anställd men som ofta står den resande nära. Vi vill att en sådan person skall få utföra lyft. Här rör det sig främst om en försäkringsfråga som måste lösas. Saken tas upp i reservation 5, som jag härmed yrkar bifall till. Det är ett par andra viktiga saker som vi också vänder oss emot. Vi delar den oro som handikapprörelsen har uttryckt när det gäller att föra över kostnadsansvaret på kommunerna. Jag inser mycket väl att det finns skäl som talar för att man bör göra detta. Men min uppfattning är att nackdelarna och riskerna med ett sådant förfaringssätt överväger. Det finns en risk för ojämnt fördelad tillgång, konkurrens om resandet mellan handikappade i en kommun m.m. Anslaget bör alltså även i fortsättningen vara centralt statligt. Jag yrkar bifall till reservation 6. Slutligen vill jag vända mig emot det förekommande talet om överutnyttjande av riksfärdtjänsten. Man förstorar ett litet problem. Först och främst vittnar det om ett fördomsfullt tänkande, som tyvärr också förekommer på kommunal nivå. Handikappade är lika ansvarsfulla och ansvarskännande människor som andra och behöver ingen extra övervakning. Låt människorna resa efter behov. De får ju betala vad det skulle ha kostat, om de inte vore handikappade och själva hade kunnat välja färdsätt. För att undvika risken att missa någon av reservationerna vill jag upprepa bifallsyrkandena till reservationerna 1, 2,3, 5, 6 och 8.